Herr talman! Om jag skall vara alldeles ärlig hade jag tänkt mig att repliken skulle komma efter debattrundan, men jag kan gärna ta den nu. Centern lanserar i sin handelspolitik tanken att EFTA skall inta en speciell ställning i de handelspolitiska sammanhangen. Jag vet inte om det beror på att centern inte riktigt begriper vad EFTA är. Det finns ingen tullunion mellan EFTA-staterna och följaktligen ingen gemensam handelspolitik mellan dem. EFTA-staterna har tillsammans bildat en organsiation för att förvalta och administrera ett frihandelsavtal sig emellan, och det är inte en organisation som är särskilt väl ägnad att utveckla de enskilda ländernas handelspolitik och relationer till andra länder. Därtill kommer att centern tycks se någonting på väggen som ingen annan ser, nämligen att Sverige skulle begränsa sin vilja att handla med andra marknader än Europa. Det är inte på något sätt överensstämmande med verkligheten. Tvärtom visar hela vårt uppträdande inom GATT:s ram och som exportberoende nation att Sverige, Sveriges näringsliv och politiska partier —i varje fall moderata samlingspartiet — energiskt driver en fri handel med hela världsmarknaden. Det kunde vara intressant om Per-Ola Eriksson ville tala om varifrån han får uppfattningen att det inte förekommer en fri handel med andra världsmarknader.
Herr talman! Jag är fullt medveten om den roll som EFTA har, men samtidigt är det en ambition från vår sida att ge EFTA vidare direktiv och nya uppgifter. Eftersom EFTA inte har den karaktär av överstatlighet som EG har och inte heller har politiska bindningar i olika sammanhang, finns det ett intresse från svensk sida av att utveckla EFTA i det europeiska sammanhanget och också av att knyta bättre kontakter med öststaterna. Vi kan använda EFTA som ett offensivt instrument för att utveckla handeln med öststaterna, eftersom det också finns ett intresse från en del av öststaterna att använda EFTA som ett redskap för att vidga och förbättra kontakterna med väst. Det är en oerhört viktig bit, som jag tycker att Nic Grönvall och moderata samlingspartiet bortser från i sin utomordentliga fixering vid enbart EG.
Herr talman! Per-Ola Eriksson kanske har problem med hörseln, eftersom han på nytt talar om att det skulle finnas någon form av fixering vid EG problematiken i det jag säger och i det vi moderater företräder. Det finns inte någon sådan, och jag behöver inte försvara den delen av hans anförande. Däremot finns det skäl att be Per-Ola Eriksson att ytterligare belysa kravet från centern på att EFTA skall utvecklas till någon form av handelsorgan för dess medlemsnationer. Menar centern alltså att EFTA skall förvandlas till någon form av överstatlig organisation, som såsom kollektiv kan ta upp handelspolitiska relationer med andra länder och marknader? I så fall är det ett mini-EG som centern drömmer om, och det trodde jag inte stämde med centerns handelspolitiska uppfattningar.
Herr talman! Jag vet inte om Nic Grönvall vaknade på fel sida i morse eller om han har haft en orolig och svår natt inför debatten. Jag har ingalunda föreslagit att EFTA skall få en överstatlighet. Jag betonade i min förra replik — och jag hoppas att Nic Grönvall lyssnade noga och att han hade öronen öppna — att EFTA inte har den överstatlighet som EG har. Därför kan vi från EFTA-staterna om vi så vill använda EFTA som ett instrument för att främja handeln med olika delar av världen. Jag tycker att EFTA i dag har en för passiv roll i världshandeln i det europeiska samarbetet.

Herr talman! Man kan få för sig att rubriken till det här betänkandet är fri handel. Men det är det faktiskt inte, utan namnet på betänkandet är utrikeshandel. Vi har i de inledande talarna Nic Grönvall från moderaterna och Hadar Cars från folkpartiet fått höra två frihandelsextremister uppträda. De har betonat vad de kallar frihandelns välsignelser, dvs. ett sätt att uppnå välstånd och jämlikhet mellan länder och regioner. Vi har från vpk:s sida i många sammanhang påpekat att den s.k. frihandeln inte är så fri och inte är det fina instrument för att uppnå jämlikhet och välstånd som frihandelsextremisterna vill göra den till. Frihandeln mellan jämbördiga parter är något gott och är något som vi skall sträva efter. Det är ganska självklart. Men det som från borgerligt håll kallas för frihandel är sällan speciellt fri. Det är en handel, där historien under årtionden har visat oss att den, är ett instrument för den starkares förtryck av den svagare. Den är ett instrument för utsugning, där rika har sugit ut svagare länder, där rika starkare regioner har sugit ut svagare regioner. De invändningar som vpk under en lång följd av år har fört fram mot den svenska handelspolitiken och den västerländska handeln, dvs. den USA och Europadominerade handelspolitiken, är att den inte är för fri utan tvärtom att den är en ofri, begränsande och i många avseenden förtryckande handel. När det gäller den svenska handeln kan man mycket väl instämma i centerns sätt att se på hur den svenska handeln bör se ut. Fri handel bör inte betraktas som ett självständigt mål utan som ett av flera medel för att uppnå ett övergripande mål, nämligen ett väl fungerande samhälle. Om man då utsträcker detta till att gälla ett väl fungerande välfärdssamhälle, är det lätt att instämma. Det gäller alltså inte fri handel kontra protektionism, utan det gäller behovet av att utforma handeln så att den tillgodoser sociala, miljömässiga, regionalpolitiska och säkerhetspolitiska behov. Här har den hittills förda handelspolitiken brustit. Den har gjort oss alltför beroende av ett litet antal högt industrialiserade västländer. Det är något som har accentuerats av den politik som regeringen har fört, den s.k. tredje vägens politik för att föra Sverige ur krisen. Det har accentuerats av den starka inriktningen på export och tillväxt, och det har accentuerats genom fixeringen vid EG och anpassningen till EG. Vi har påpekat detta många gånger. Det finns en motsättning mellan fri handel och det ganska protektionistiska EG. Det har åtminstone moderaterna upptäckt och betonat mer än vad folkpartiet har gjort. I en motion prioriteras EG-anpassningen, och Sveriges roll reduceras till opinionsbildare för fri handel i skuggan av EG:s tullmurar. Det finns upprörande uttryck för brister i fri handel, främst uppslutning bakom USA:s teknikbojkott mot socialistiska länder och länder i tredje världen. Detta är inget nytt, utan det har pågått i princip sedan den ryska revolutionen. Det nådde sin höjdpunkt när det kalla kriget var som kallast, men det gäller fortfarande — vilket inte gör saken mindre upprörande. En underkastelse under amerikansk lagstiftning gör det svårt att med full kraft kunna hävda att Sverige är alliansfritt. Lika litet som vapenexport är förenlig med trovärdig och fredsbevarande politik, lika litet går deltagande i teknikbojkott och verklig neutralitet att förena. Regeringens ekonomiska politik med sin starka inriktning på export borde leda till ett större intresse för handeln med socialistiska länder och u-länder. Nu kan vi hoppas att den minst sagt snabba, ofta tumultartade, men verkligen glädjande utvecklingen i Östeuropa öppnar ögonen och öppnar marknader för svensk handel. Vi i vpk vill precis som centern och miljöpartiet använda EFTA som ett instrument i det arbetet. Det långsiktiga problemet och de långsiktiga skadeverkningarna med Sveriges ganska extrema USA-beroende är att vi på sikt riskerar att sakna teknologiska alternativ i framtiden. Vi i vpk anser att Sverige måste utveckla högteknologi inom landet. Sverige måste göra det tillsammans med andra länder på ett sätt som bevarar Sveriges självständighet och stärker neutraliteten. Detta är speciellt viktigt eftersom mycket av den USA-anknutna högteknologiutvecklingen inte bara i allmänhet är begränsad utan dessutom är intimt förbunden med den amerikanska upprustningspolitiken och rustningsindustrin kopplad till Stjärnornas krig-projektet. En självständig teknikproduktion kan anpassas efter u-landsbehov. Handeln kan vidgas och de militärindustriella banden kan luckras upp. Sverige kan med hjälp av en sådan handel göras mer trovärdig i världspolitiken. Detta kan främja ekonomisk utjämning en ny ekonomisk världsordning. De tidigare talarna har tagit upp frågan om miljöoch socialklausuler. Nic Grönvall sade att detta inte hör hemma i en debatt om utrikeshandel, åtminstone inte i en principiell debatt om fri handel. Vi i vpk anser, och jag vet att vi delar den uppfattningen med miljöpartiet och centern, att just dessa frågor hör hemma i en handelspolitisk debatt.

Det är lika illa när vi för vår del försöker få avsättning på världsmarknaden för sådana produkter som vi själva inte vill ha. Ett klart exempel härvidlag är strävanden, ibland med statligt stöd eller statlig uppmuntran, att exportera kärnkraftsteknologi. Vi har i Sverige sagt att vi inte i längden vill ha denna teknologi; vi har av säkerhetsskäl satt en gräns för hur länge den skall få finnas. Kärnkraften är helt enkelt farlig. Det vore oansvarigt och otillständigt om vi skulle acceptera export av sådan teknologi till andra länder. Miljöfaror hör alltså inte hemma i utrikeshandeln. Det finns anledning att ta hänsyn till regionala problem och till den natio — Prot. 1989/90:45 nella försörjningen, att slå vakt om svenska nationella industrier. Av bered 13 december 1989 skapsskäl är det viktigt att Sverige har en egen produktion av textilier, av 0 GS N kläder och andra produkter som textilindustrin framställer. Det är viktigt av Utrikeshandel nationella skäl, av regionalpolitiska skäl och av socialpolitiska skäl. Det gäller en industri som i stor utsträckning sysselsätter kvinnor; det är ett traditionellt kvinnoområde. Men det är också viktigt att vi slår vakt om den svenska tekoindustrin och inte låter den konkurreras ut av en tekoindustri som bygger på en ovärdig miljö, på ovärdiga arbetsförhållanden, t.ex. barnarbete, dvs. arbetsförhållanden och arbetsorganisation som gör att arbetet i vissa fall kan liknas vid slavarbete. Det föreligger motioner kring en viktig fråga — en detaljfråga, kan man tycka — nämligen om svensk import av tropiskt timmer. Det är ett sådant exempel där många av de argument för fri handel som jag har nämnt strålar samman. Den svenska importen — de industrialiserade ländernas import — av tropiskt timmer är utsugning av tredje världens resurser. Den är miljöförstörande, den drabbar den omedelbara omgivningen och drabbar också på sikt. Den slår ut fauna och flora, den krossar kulturmönster. Sverige bör inte medverka till import av tropiskt timmer, framför allt inte då produktionen bygger på rovdrift på natur och människor. Kan tropiskt timmer framställas och produceras under ekologiskt försvarliga förhållanden, då skall vi givetvis köpa sådana produkter och använda dem i vår möbelindustri, annars inte. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! När jag har lyssnat till anförandena av företrädarna för moderaterna och folkpartiet, har en misstanke bekräftats som jag länge har hyst, nämligen att huvudmotståndaren för moderaterna och folkpartiet inte är regeringen, socialdemokratin, utan snarare miljöpartiet — och i någon mån vpk. Vi miljöpartister har ibland fått höra att vår politik när det gäller utrikeshandeln är obegriplig och protektionistisk. I det förhärskande ultraliberala samhällsklimat som i stor utsträckning dominerar debatten i Sverige kan man knappast beskyllas för någon värre synd än att vara protektionistisk. Alla har mer eller mindre förläst sig på David Ricardos teser om de relativa fördelarna och Adam Smiths funderingar över hur man bäst tillverkar knappnålar. För att inte vårt samtal skall bli ett samtal mellan döva, eller en s.k. verbal pajkastning, skall jag försöka att något klarlägga miljöpartiets utgångspunkter. Vi menar att världen är på väg mot ekologisk katastrof och att det är industriländernas teknik och exploatering av planetens tillgångar som bär huvudansvaret för denna utveckling — och det innefattar ansvaret för befolkningsexplosionen i u-länderna. Föreställningen att en ökad utrikeshandel eller en ökad export från Sverige automatiskt skulle utgöra något positivt bidrag vare sig till Sveriges välfärd eller till världens utveckling i positiv riktning menar vi är falsk. Varje varuutbyte måste bedömas efter sina egna meriter. Frågan som måste ställas är: Bidrar detta varuutbyte till att restaurera världens sar 17 gade ekologiska system, bidrar det till att hushålla med knappa resurser globalt, bidrar det till att öka de inblandade parternas livskvalitet? En enkel reflexion är uppenbar. Ett internationellt varuutbyte medför ökad energiförbrukning och ökad nedsmutsning av land, vatten och luft. De ekologiskt mest betänkliga maskiner som finns är ju fartygsmaskinerna, som spyr ut oändliga mängder av svaveloxider och kväveoxider, bl.a. därför att de använder det sämsta bränsle som över huvud taget är tillgängligt på marknaden. Dessutom kräver de ju energiresurser — en knapp petroleumtillgång som inom någon generation kommer att vara uttömd. Till detta tar de ekonomiska kalkylerna praktiskt taget ingen hänsyn. Bara det är ett skäl till att vi kan ifrågasätta den automatiska välsignelsen av den internationella handeln — och att ett långväga varuutbyte är det som vi skall sträva efter. Det finns många andra skäl till skepsis: Människors självtillit och trygghet ökar om livsnödvändiga varor produceras i närområdet. I storskaliga system som domineras av transnationella företag känner sig människor främmande, alienerade, utan medinflytande. Ofta betalar vi ett alltför högt pris för den s.k. ekonomiska rationaliteten när vi accepterar en sådan maktoch industristruktur. Jag vill inte påstå att miljöpartiet kan komma med praktiska lösningar på alla dessa stora och övergripande problem, vilka för övrigt behövde beskrivas mycket fullständigare, men det skulle vara ett stort framsteg om de blev erkända som viktiga — ja, t.o.m. livsavgörande. Samtidigt hoppas jag naturligtvis att vi slipper att utsättas för karikatyrteckningar av typen att i miljöpartiets Sverige får man inte äta apelsiner, eller att allt tunnbröd och all mesost skall ätas i norra Sverige; sådant har vi faktiskt fått höra från framstående ledamöter av det stora partiet. Vi vill naturligtvis inte stoppa all utrikeshandel, tvärtom vill vi öka den i många fall och minska den i andra fall. Men vi vill att kriterierna skall diskuteras — de kriterier som icke omedelbart framgår av den ekonomiska kalkylen. I dagens betänkande har vi haft tillfälle att på ett antal detaljområden definiera miljöpartiets politik från dessa utgångspunkter. Jag börjar med jordbruket: Vi anser att jordbruket är en av våra stora nationella tillgångar och måste bedrivas efter ekologiskt sunda principer. Det s.k. kemikaliejordbruket, eller industrijordbruket, är både ett hot och ett resursslöseri. I den mån GATT-harmoniseringen innebär att Sveriges jordbruk skall tvingas att anpassa sig till eller fortsätta med sådana osunda metoder, kan vi inte acceptera GATT-anslutning av jordbruket. Vi menar att Sveriges folk har rätt till giftfri föda, rätt till försörjningstrygghet när det gäller livsmedel. Och slutligen skall jordbruket vara långsiktigt livskraftigt. Om detta skulle innebära något dyrare livsmedel, så är det väl värt priset, menar vi. Att miljöpartiet inte ser harmoniseringen med EG som ett mål i sig vet väl de flesta. EG, sådant det ser ut i dag, domineras i stor utsträckning av kommersialismens sämsta sidor, och allt pekar på att ”det nya Europa” som Arbetsgivareföreningen och moderater och folkpartister så lyriskt talar om istor utsträckning blir de ekonomiska maktblockens och klippekonomiernas Europa samt ojämlikhetens Europa med det s.k. tvåtredjedelssamhället. Det samarbete vi förordar är ett samarbete med en viss kritisk distans, inte en kapitulation utan villkor. Vi tror dessutom att EG-länderna är intresse rade av att köpa svenska varor, och om de inte är intresserade, så hjälper Prot. 1989/90:45 ingen harmonisering i världen. Därför har vi inte kunnat ansluta oss till kra 13 december 1989 vet att EFTA-delegationen'skulle få mera pengar till EG-samarbetet. Utrikeshandel. Däremot tror vi, och där delar vi centerns och vpk:s uppfattning, att EFTA skulle kunna spela en historisk roll i det nya Europa som är på väg att växa fram. Östländerna söker sig fram till en friare, mera marknadsorienterad ekonomi, de ropar efter samarbete och tekniskt kunnande, men de är ingalunda mogna för ett inträde i EG, som alltmer antar en överstatlig, federativ karaktär. EFTA skulle däremot kunna vara den organisation som hjälpte till att föra in dessa före detta kommandoekonomier i ett vidare samarbete. Med sin öppnare organisation och utan några överstatliga ambitioner borde EFTA kunna betyda en naturlig samarbetsorganisation för flera östländer. Vi kommer att återkomma till den frågan. Samtidigt vill vi naturligtvis rekommendera att Sverige håller dörrarna öppna för bilateralt samarbete med dessa länder, framför allt med våra grannar vid Östersjön — Baltikum, Polen och Östtyskland. Som framgår av reservationerna 9 och 10 bör inte intresset stanna enbart vid Europa. Vi skall inte delta i uppbyggnaden av en ”Festung Europa”, utan samarbetet skall vara öppet mot resten av världen. Många av oss har uppfattat Sveriges anpassning till USA:s bojkott när det gäller högteknologiska varor såsom en feg underkastelse och ett avsteg från neutraliteten. Det är dags att visa litet mod. Det är väl inte heller troligt att USA:s politik i dag är lika dogmatisk som tidigare, så det är dags att sätta i gång att förhandla, gärna i samarbete med andra europeiska länder som sitter i samma båt. Bifall till reservation nr 13. För oss miljöpartister är en positiv inställning till ökat nordiskt samarbete och ökad handel med u-länderna självklara ståndpunkter, som vi har stött i reservationerna 14 och 15. Jag vet inte hur många gånger vi miljöpartister har talat om äpplen och päron i denna kammare. Men saken aktualiseras ju ständigt. Vi säger, vi har sagt och vi kommer att fortsätta att säga: Vi bör över huvud taget inte acceptera att importera varor som framställs med metoder som av hälsooch miljöskäl eller av sociala skäl är förbjudna i Sverige. Om vi gör det accepterar vi export av miljöproblem samtidigt som vi kanske skapar arbetslöshet här hemma. Resultatet blir också att konkurrens på lika villkor förhindras. Att Sverige accepterar att vår industri får exportera kärnkraftsteknik samtidigt som vi beslutat att denna teknik är något som vi måste frigöra oss ifrån är ett pinsamt, jag vågar säga upprörande, utslag av dubbelmoral och krämarmentalitet. Vi yrkar på att detta måste upphöra — nu. Slutligen — ytterligare ett lika fegt som upprörande beslut av utskottsmajoriteten — i detta fall bestående av socialdemokrater och borgerliga — är att man inte vill sätta stopp för importen av tropiskt timmer. Alla vet att världens regnskogar är på väg att förintas på några årtionden, men utskottsmajoriteten har inte vågat vidta den enda lilla åtgärd som på rimlig tid skulle kunna få någon effekt för att förhindra denna ekologiska katastrof — utrotande av tusentals arter från vår planet — nämligen att förbjuda import av sådant timmer. Även om vår import kan synas obetydlig, så är vårt exempel inte obetydligt. Sedan väl importen stoppats kan Sverige med en helt annan 19 auktoritet tala för internationella initiativ i den här frågan i FN och i andra fora. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som jag stött i utskottet, sammanlagt 14 stycken.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas ett tjugotal motioner från den allmänna motionstiden. Motionerna berör olika områden inom utrikeshandeln. Det har föranlett avlämnande av 25 reservationer, av vilka jag skall beröra några. Skälet till att jag inte kommer att gå igenom samtliga motioner och reservationer, vilket i och för sig skulle vara frestande, är inte att jag anser somliga vara viktigare än andra, utan det har enbart att göra med att det skulle ta för mycket av denna kammares dyrbara tidi anspråk. Dessutom kommer vi med all sannolikhet att ytterligare debattera just dessa frågor i den stora utrikespolitiska debatten i mars nästa år. I flera motioner berörs frågor om utrikeshandeln från i huvudsak principiella synpunkter. Bl.a. påpekas att frihandelns betydelse för välfärdsutvecklingen och ett ökat aktivt intresse för ett större deltagande i de pågående internationella förhandlingarna är viktiga frågor. Man pekar också på, och ger uttryck för, en mer förbehållsam inställning till värdet av frihandeln. Ett annat påpekande som görs är att det krävs en ändrad inriktning av den svenska handelspolitiken, i syfte att mer främja en ny ekonomisk världsordning. En ytterligare synpunkt som förs fram är att vårt land har stor betydelse som opinionsbildare vid GATT-förhandlingarna när det gäller krav på en global frihandel. Dessutom understryks behovet av en mer modifierad frihandel för att tillgodose sociala, miljömässiga, regionalpolitiska eller säkerhetspolitiska behov. Herr talman! Flera av de här synpunkterna, med ungefär samma innebörd, har förts fram här i kammaren tidigare. Utskottet redogjorde då för det internationella arbete som pågick inom GATT och för de överläggningar som varit mellan Sverige och EG och mellan EFTA och EG. I den handelspolitiska debatten i maj i år framhöll utrikeshandelsministern att såväl arbetet med att avskaffa icke-tariffära och andra handelshinder som förhandlingarna om bl.a. ett nytt multilateralt tjänstehandelsavtal fortskrider i en positiv riktning. Det är alltså viktigt att understryka att syftet är att multilaterala handelssystem skall stärkas och långsiktigt kunna utvidgas. Man har också nyligen fastställt att den s.k. Uruguayrundan, vilken Nic Grönvall mycket vältaligt redogjorde för, skall vara avslutad i december 1990. Vad som nu i huvudsak återstår i arbetet är att lägga fram konkreta förslag med åtföljande förhandlingar för att finna kompromisser som är nödvändiga för handelns fortsatta utveckling. De nu pågående förhandlingarna, såväl de inom GATT som de inom ramen för den västeuropeiska integrationen, har ju till syfte att främja en fri handel. Jag vill bara understryka det som sagts i den här kammaren tidigare, nämligen att Sverige mycket aktivt driver frihandelslinjen både i GATT och = Prot. 1989/90:45 andra globala organisationer och i det västeuropeiska integrationsarbetet. 13 december 1989 å Herr talman! I några motioner tas frågan om spridning av handeln till flera Utrikeshandel länder upp. Man pekar bl.a. på att handeln bör främjas och utvecklas mer med såväl Nordamerika som Östeuropa och Japan. I andra motioner tar man upp frågan om en mer vidgad handel med enbart Östeuropa. Herr talman! Naturligtvis gläds vi alla åt den frigörelseprocess som vi nu ser i Östeuropa. Mycket talar också för att denna process på sikt kommer att förändra de gamla och klassiska handelsmönstren. Utskottsmajoriteten instämmer i att Sveriges ekonomiska samarbete inte bör begränsas till enbart Västeuropa. Som jag sagt tidigare är en världsomfattande frihandel ett mycket viktigt mål för svensk handelspolitik. Parallellt med det västeuropeiska integrationsarbetet förstärks även kontakterna med länder i Östeuropa. Enligt de informationer som utskottet fått föreligger numera handelsavtal mellan exempelvis EG och vart och ett av länderna Polen, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och Ungern. Dessutom vet jag att förhandlingar pågår mellan EG och andra östeuropeiska länder. Från svensk sida har vi sedan tidigare bilaterala handelsavtal med samtliga östeuropeiska länder. Vi vet också att det inom regeringskansliet regelmässigt görs en uppföljning och en analys av de avtal och förhandlingar som genomförts. De förändringar som sker på det handelspolitiska området leder också till en del omfördelningar av regeringskansliets insatser. Det ingår alltså i regeringens uppgifter att fortlöpande bevaka händelseutvecklingen på det handelspolitiska området i hela vår omvärld. Syftet med denna bevakning är att vårt eget lands relationer med länder som slutit handelsavtal med tredje land blir så att säga mer parallella. Handelsutvecklingen mellan EG och de östeuropeiska länderna följs alltså mycket noggrant, och den senaste tidens mycket snabba händelseutveckling har också lett till en mer intensifierad bevakning än tidigare. Sveriges överläggningar med länder i Östeuropa fortsätter nu på samma sätt som tidigare, dvs. på bilateral basis. Mot bakgrund av den utveckling som pågår i Östeuropa torde en del av de synpunkter som tagits upp i motioner och förts fram i reservationer bli tillgodosedda genom de överläggningar som nu faktiskt pågår. Herr talman! Jag vill också påminna om att utskottet, när vi i våras behandlade vissa anslagsfrågor inom utrikeshandelsdepartementets område, hemställde att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna vad utskottet anförde om inrättandet av ett fristående handelskontor i Moskva. Vi dvs. utskottet, tyckte att det var angeläget att regeringen prövade förutsättningarna för att inrätta ett sådant organ och att regeringen även skulle beakta möjligheten att få till stånd en handelsrepresentation i Baltikum. Enligt vad utskottet nu har erfarit planeras ett avdelningskontor i Tallinn tillhörande generalkonsulatet i Leningrad. Till detta kommer också viss samordning av Sveriges exportråds verksamhet att genomföras. Detta är positivt. Detta kan leda till en förbättrad utveckling. Vi kan alltså konstatera att arbetet på att vidareutveckla våra handelsrelationer med Sovjetunionen och Baltikum nu har inletts. Min uppfattning är att detta kommer att fortsätta i en för oss alla sannolikt mycket positiv riktning. Låt mig slutligen, herr talman, något beröra de frågor som tagits upp rörande skövlingen av tropiska regnskogar och import av tropiskt timmer. Det pågår i dag i vårt land och i många andra länder allehanda aktiviteter för att skapa förståelse och medvetenhet för den globala miljöförändringen. Många av de här aktionerna finns det anledning att både respektera och berömma.

Det är alltså den lilla delen, herr talman, som används i den industriella processen; den stora delen går sannolikt till att bygga upp de agrara förutsättningarna i dessa länder. Såväl här hemma som på det internationella planet uppmärksammas dessa frågor. Flera insatser görs för att begränsa användningen av tropiskt timmer, och inom såväl OECD som EG och i GATT-förhandlingar förs diskussioner om hur man bättre skall kunna skydda bl.a. tropiska regnskogar. Sverige deltar aktivt i detta arbete och för fram förslag till åtgärder som kan ge möjlighet att åstadkomma en miljövänligare hushållning och bättre planerad produktion när det gäller framför allt tropiskt timmer. Det är viktigt, herr talman, att inte minst i GATT-sammanhang och i andra multilaterala organisationer verka för projekt och andra åtgärder som gör att på sikt en begränsad användning av tropiskt timmer kan komma till stånd. SIND har, herr talman, i en rapport påtalat vad som bör göras för att stärka den nationella råvaran på skogsområdet och få den bättre utvecklad i industriellt hänseende. Herr talman! Som jag inledningsvis sade har jag endast berört några av de 20 motioner och 25 reservationer som finns i detta betänkande. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Får jag först råda bot på synden genom att nu yrka bifall till reservationerna 1, 11, 12 och 24 för att därefter i någon typ av bemötande och debatt beröra några huvudpunkter som framkommit under diskussionen. I såväl vpk:s som miljöpartiets inställning i denna fråga ligger en grundläggande avvikelse från den syn som jag demonstrerade i mitt inledningsanförande, vilket gör att man inte riktigt kan tro på dessa partiers försäkringar om att de vill inse handelns betydelse. Frihandel vilar på att nationer kan uppleva komparativa fördelar av handeln. Den teorin har formulerats av bl.a. de svenska professorerna Ohlin och Heckscher, och den kallas den dynamiska handelsteorin. När nu dessa partiers företrädare talar om att de vill införa olika former av begränsningar av frihandeln, alltså olika former av styrning, förnekar de just frihandlens teori. De sätter sig i kontroll av frihandelsteorin och säger: Vi vet bättre, vi förstår bättre än ni andra. Ty när man säger att man inte accepterar u-ländernas ståndpunkt i socialklausulfrågan eller när man säger att man vet bättre i miljöfrågorna, då drar man in regleringar i sammanhanget som alltid föder motregleringar. På det sättet blir denna politik egentligen mer förödande för frihandeln än den ter sig på ytan. Det är väl närmast något att glädja sig över, att dessa både partier saknar betydelse i svensk politik. Mera betänkligt är onekligen att också centerpartiet ägnar sig åt den här typen av regleringstänkande och överlägsenhetstänkande. I reservation 5, den jordbrukshandelsreservation som centern står bakom, lägger man till att man villkorar frihandelsbegreppet, och det är ett tänkande som moderata samlingspartiet inte kan ansluta sig till. Det är därför vi har valt att i dag gå på den majoritetsskrivning som finns, som är villkorslös. Vi kan inte acceptera inskränkningar av den arten. På sitt sätt gav ju Lars Norberg oss ett alldeles utomordentligt exempel på sammanblandningen av tankegodset, när han tog exemplet om fartyget som utspydde svavelgaser. Det fartyget skulle vara ett hinder för fri handel. Han har ju inte förstått att fartygets förhållanden skall regleras av miljöpolitikens regler. Där arbetar vi, och vi kan och skall arbeta snabbare, för att reglera detta miljöproblem. Men att dra in detta såsom en del av hindret för fri handel vittnar egentligen om att miljöpartiet faktiskt inte har förstått vad det hela gäller. Till sist, herr talman: Vi kan inte lämna regeringspartiets företrädare oskyddad. Vi har visserligen en stor gemenskap i dessa frågor, men jag vill ändå sända den hälsningen, och möjligen också den begäran om ett förtydligande från regeringspartiet, som ligger oerhört lågt när det gäller EFTA-spårets bärkraft. Vi har fått så oerhört många signaler från EG om att den eufori som utbröt när Jacques Delors höll sitt tal i Strasbourg i januari sannerligen inte nödvändigtvis behöver svara mot verkligheten. Kommissionens rapport till ministerrådet, den nyligen framlagda rapporten till parlamentet, Frans Andriessens tal i Bryssel för någon vecka sedan — allt tyder på att EG:s tömmar håller på att dras in. Det jag vill säga till Reynoldh Furustrand är att vi som verkligen vill vara med i det nya Europa vill vara det på villkor som vi kan leva med. Det är utomordentligt angeläget att regeringspartiets och regeringens företrädare identifierar var smärtgränsen går och låter parlamentet vara med och diskutera även fortsättningen av de förhandlingar som kan börja. Vi kommer i alla fall inte att acceptera att dessa förhandlingar leder till eftergifter i vad avser våra möjligheter till en framtida framgångsrik Europapolitik.

Herr talman! På en punkt tycker jag att Lars Norberg säger någonting som jag kan förstå och acceptera. Det är när han talar om den gemenskap som trots allt finns mellan socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet när det gäller synen numera på frihandel. Orsaken är naturligtvis att man från regeringens sida har tagit de grundläggande besluten att öppna Sverige för bl.a. import av tekoprodukter. Som jag förstår det, driver man förhandlingar i GATT i syfte att nå långtgående resultat för att öka frihandeln. De ansträngningar som görs för att komma till överenskommelser i Europa om vidgad handel, ekonomiskt samarbete och ökat samarbete över huvud taget är också saker som förenar oss. Huvudmotståndare ville Lars Norberg utnämna sig själv till. Det är kanske att ta i. Det motstånd som i varje fall jag ser är att jag själv protesterar mot ett förvirrat tänkande, som bl.a. Lars Norberg ger uttryck för. Det är mera den personliga förvirringen än partiets som jag tycker det är angeläget att ta itu med. Varje varuutbyte måste bedömas efter sina egna meriter, sade Lars Norberg. Ja, men vem gör den bedömningen? Vi vet vem som gör den i centralstyrda planekonomier. Där är det ett fåtal socialistiska ledare som fattar beslut om vad som skall säljas och vad som skall köpas. Är det det som är Lars Norbergs grundläggande modell? Det måste det rimligtvis vara, för om man låter människorna själva göra bedömningen och låter handelsmännen själva bestämma vad de skall köpa och sälja, då har man frihandel, och det var ju det fula. Följaktligen är det den centralstyrda planekonomin av öststatsmodell som i grunden är den modell som man hamnar i, om man väljer Lars Norbergs väg. Sedan sade han att det skulle vara tryggare för människor om nödvändiga varor tillverkades i närmiljön — jag uppfattade det ungefär så. Jag vet inte om svenskar i allmänhet tycker att det är otryggt när de går ut och tittar i våra affärer för kläder och textilier. Att det förhållandet att numera praktiskt taget allt som finns där kommer från avlägsna länder skulle skapa ett slags känsla av otrygghet hos konsumenterna har jag inte märkt. Det är intressant att Lars Norberg går omkring och oroar sig för att inte kunna få kläder när han går ut och tittar sig omkring i Stockholm, och på andra håll i landet också för den delen. Jag tror inte att andra upplever det som någon risk. Rolf Nilson tar upp utsugningsresonemanget i samband med handeln med u-länder. Men Sverige var också en gång ett fattigt land, som vi vet. Då kom de då rika länderna i Europa och ville köpa av oss bräder, timmer och järnmalm och därigenom suga ut oss — det är ju så man måste tolka honom, att när någon vill köpa av u-länderna så är det en del av utsugningen. Men tack vare den ”utsugning” som vi utsattes för, de pengar som vi fick in och den teknologi som vi kunde bygga upp på bas av det och efter hand sälja mer och mer sofistikerade produkter har vi fått ett välstånd i vårt land. Efter kriget drabbades Japan av herr Nilsons ”utsugning”. Senare har också andra länder i Östasien, såsom Sydkorea, Malaysia, Singapore och Taiwan, fått del av denna ”utsugning”, som för dem har varit så utomordentligt givande och bidragit till deras levnadsstandardhöjning så att många av de här länderna nu är snubblande nära att få en levnadsstandard som svarar mot den som vi är vana vid i Västeuropa. Jämför det med de stackars länder som inte drabbats av denna ”utsugning” — Nordkorea, Vietnam — och se på under vilka förhållanden människor lever i de länderna! Jag måste säga att jag önskar allt fler länder att få del av den välsignelserika ”utsugning” som Rolf Nilson talar om. Miljöargumentet och resonemanget om socialklausulen som tagits upp låter stundtals bestickande, men det finns också betydande risker för att de argumenten skall missbrukas i protektionistiskt syfte. Självfallet är det så att när centern med tårar i ögonen talade om de dåliga sociala förhållandena i fabriker i u-länderna, framför allt textilfabriker, var det inte i första hand för att åstadkomma en förändring till det bättre där utan för att hindra importen av textilier från u-länderna att komma till Sverige. Låt oss se upp, så att inte andra länder utnyttjar sig av liknande argument mot Sverige! Jag tycker att vi skall slå vakt om våra fjällnära skogar. De skövlas i för stor utsträckning i dag. Men antag att någon skulle säga: Vi kan inte köpa pappersmassa eller bräder från Sverige, därför att svenskarna använder sig av ett skogsbruk som inte tillräckligt beaktar miljöhänsynen. Då skulle det vara ett uttryck för samma slags protektionism från deras sida som den jag tidigare har anklagat centerpartiet för.

Herr talman! Eftersom vi befinner oss i ett läge där replikerna räknas som anföranden, får man tala sex minuter. Jag skall inte utnyttja hela den tiden av hänsyn till kammarens ansträngda arbetsschema. Låt mig dock kommentera ett par saker. Jag noterar med tillfredsställelse att Reynoldh Furustrand säger att Sverige måste arbeta för att få en handel som sprids till fler länder än enbart till länderna i Västeuropa. Låt mig fråga Reynoldh Furustrand hur han ser på möjligheterna att använda EFTA, som Sverige ingår i, som ett instrument för att främja handeln med andra delar av världen och vidga handeln med Östeuropa. Jag kan göra den tolkningen att det Reynoldh Furustrand sade ligger väl i linje med vad centern har anfört. Så till frågan om GATT, som Reynoldh Furustrand förbigick med tystnad. När regeringen ger signaler till GATT är det viktiga och betydelsefulla besked man lämnar. När regeringen lämnar besked på jordbrukets område, uppfattas det som att Sverige därmed har tagit ställning i olika frågor. När regeringen i en not talar om att den livsmedelspolitiska gruppens arbete kommer att ligga som underlag för en ny jordbrukspolitik, kommer det av GATT att uppfattas som ett auktoritativt besked, trots att riksdagen ännu inte har tagit ställning till förslaget i fråga. Låt mig upprepa min fråga: Är den socialdemokratiska strategin sådan att man i GATT-sammanhang är beredd att sälja ut vissa delar av svenskt näringsliv, exempelvis jordbruket, för att vinna fördelar på andra områden? Eller varför förfar man annars på det sätt som man gör? Jag vet att det långt inne i de socialdemokratiska leden i dag reses frågetecken kring den politik som regeringen har signalerat inom GATT. Jag läste med mycket stort intresse Piteå-Tidningens ledare häromdagen. Den hör kanske inte till världens största tidningar, men den är socialdemokratisk och därmed ett språkrör för socialdemokratin. I nämnda ledare uttalades farhågan för att den svenska jordbrukspolitiska linjen kommer att ställa till stora komplikationer för svenskt jordbruk. Det är inte fråga om ett överlägset tänkande, Nic Grönvall, när vi säger Prot. 1989/90:45 att man skall ställa lika stora krav på importerade livsmedel som på inhemskt 13 december 1989 = producerade livsmedel. Vi har ju varit rörande överens om — och även över Teskockanager 0 ens med Nic Grönvall, vilket inte vill säga litet — att vi skall ha en bra miljö Utrikeshandel , a a å äl , lagstiftning och en bra livsmedelslagstiftning i Sverige. Det förvånar mig varje gång Nic Grönvall talar om vikten av att öppna gränserna för handel med jordbruksprodukter. Han är tydligen beredd att lägga mindre tonvikt vid importerade livsmedels kvalitet. Vi vet ju att många importerade livsmedel har framställts med kemikalier som vi förbjuder i Sverige. Man använder besprutningsmetoder och preparat som vi i Sverige inte tillåter. Nic Grönvall är tydligen intresserad av att Sverige skall översköljas av den typen av livsmedel bara för att förverkliga hans önskemål om en fri livsmedelshandel.

Herr talman! Det är kanske inte omöjligt, Nic Grönvall, att vi i Sverige bättre känner till miljöeffekter och sociala effekter av vad som följer i handelns spår än vad man gör i utvecklingsländerna. Jag tycker att våra kunskaper, våra smärtsamma erfarenheter och de misslyckanden som Sverige har råkat ut för skall förmedlas till u-länderna. Vi skall inte tvinga dem att upprepa våra misstag och därmed få uppleva de miljökatastrofer som vi har upplevt. Vi har bättre kunskaper på en del områden, precis som man i u-länderna har bättre kunskaper än vi på andra områden. Det finns självfallet en kvalitativ skillnad i synen på frihandeln. Vi ser fri handel som ett instrument bland många för att uppnå välstånd och utjämning mellan regioner. Jag undrar vad moderaterna själva kallar det, när de hukar i skuggan av EG:s tullmurar, vilket de faktiskt gör. De prioriterar ned kampen för den fria handeln i förhållande till de fördelar som tullmurarna inom EG skulle ge Sverige. Är inte det en grundläggande avvikelse? Är inte accepterandet av begränsningar i form av en teknikbojkott en ekonomisk krigföring som moderaterna och liberalerna har accepterat? Är inte detta principiella avvikelser från den fria handeln, som ni säger er vara förespråkare av? För Hadar Cars verkar bara extremerna finnas. Han gör sig skyldig till en otillåtlig förenkling. Man kan acceptera den som ett pedagogiskt grepp och som debatteknik. Men visst måste Hadar Cars både ha hört talas om och kunnat föreställa sig innebörden av det ”konstiga” begreppet ”utsugning”, som vi inom arbetarrörelsen och den socialistiska rörelsen använder? Nog har väl Hadar Cars på sina resor runt om i världen sett exempel på utsugning? Det finns ett alternativ som inte tycks existera i Hadar Cars svartvita föreställningsvärld, nämligen solidaritet, ömsesidigt hänsynstagande och överenskommelser mellan jämbördiga parter. Hadar Cars tycks mena att den fria handeln är den starkaste motorn i ekonomisk utveckling. Det var tydligen bristen på fri handel som försatte Vietnam i den nuvarande situationen. Själv kan jag tänka mig andra faktorer av betydelse som orsaker till Vietnams utvecklingsproblem. Jag tror inte att det långa och intensiva amerikanska kriget mot det vietnamesiska folket är av mindre betydelse. Jag tror faktiskt att det har haft ett avgörande inflytande på den ekonomiska och sociala utvecklingen i Vietnam. Det är säkert av viss betydelse att USA inte har betalat det 26 krigsskadestånd som man rimligen borde ha betalat för att bygga upp landet efter de skador som man åsamkade det. Det har andra besegrade länder = Prot. 1989/90:45 gjort. I Västeuropa pumpades en mängd pengar in efter andra världskriget. 13 december 1989 Marshallhjälpen är säkert inte ett okänt begrepp. Det finns alltså andra för: Utikeshandel klaringar till Vietnams underutveckling och svåra ekonomiska situation än bristen på frihandel. Nu finns det, tror jag, åtminstone en gradskillnad mellan den syn som vpk representerar och den syn som miljöpartiet och Lars Norberg representerar. Jag vet inte om det är en artskillnad. Enligt min uppfattning balanserar miljöpartiet på slak lina när det gäller en skadlig protektionism. Man är farligt nära detta. Det finns en underström av misstro mot ett utbyte mellan folk och ett utbyte mellan kulturer. Jag tror att detta utbyte i form av handel och på andra sätt är av godo. Det är något gott i sig och värt att slå vakt om. Handeln får inte reduceras till eller riskera att reduceras till miljöproblem förknippade med transporter, t.ex. till sjöss.

Herr talman! Jag försökte i mitt förra anförande att klargöra att utrikeshandeln är förbunden med flera problem men har i stort sett bara fått dogmer tillbaka. Reynoldh Furustrand har för all del gjort det allra bekvämast för sig. Han har glidit förbi hela problematiken och bara allmänt talat väl om frihandel. Jag har som sagt försökt klargöra att här finns ett stort antal problem — ur miljösynpunkt, ur mänsklig synpunkt, ur framtidssynpunkt — som vi borde försöka komma överens om. Allting hänger ihop, vilket moderaterna enständigt vägrar att erkänna. De tycker att frihandel är en sak och miljöpolitik en annan sak. Vi menar att frihandeln måste diskuteras med utgångspunkt i de problem som har med miljö och resurser att göra och med de problem som vpk påpekar, nämligen ojämlikheten och den starkes utsugning av den svage. Att förneka dessa problem, att inte se att vi här har ett stort sammanhang, tycker jag är ganska sorgligt. För att hålla mig till Reynoldh Furustrand först, vill jag bara säga att frågan om tropiskt timmer är en viktig symbolfråga, där man genom ett fast och klart handlande kan ge uttryck för åt vilket håll utvecklingen skall drivas. Sedan kan vi inte lägga oss i om u-länderna bedriver svedjebruk eller inte, även om vi naturligtvis på olika sätt kan resonera om det. Men när det gäller tropiskt timmer skulle ett importförbud vara en klar signal. I det sammanhanget kan jag ta upp Hadar Cars fråga, om det skulle vara ohemult av andra länder att säga: Så länge Sverige exploaterar sina fjällnära skogar och förstör sitt eget ekologiska system, vill vi inte köpa svenskt timmer. Jag tycker att det skulle vara en högst respektabel ståndpunkt av andra människor, om de resonerade på det viset. Och det skulle vara ett lagom straff för Sveriges politik när det gäller de fjällnära skogarna. Så till det Nic Grönvall säger om de grundläggande frihandelsdogmerna. Han talade om de komparativa fördelarna. Jag nämnde redan i mitt förra anförande att det är gamla teser från David Ricardos tid som sedan har upp repats av Ohlin och Heckscher och många andra, senast nu av Nic Grönvall. 27 De tar inte ett dugg hänsyn till vad vi har lärt oss på senare tid, nämligen att det är icke bara pengar som räknas. Det borde även Ricardo ha insett när han gjorde sina jämförelser mellan de komparativa fördelarna av att producera portvin i Portugal resp. att producera textilier i England. I England kan man nämligen inte med någon fördel producera portvin. Däremot skulle portugiserna med fördel ha kunnat väva kläder, om de inte hade hindrats av engelsmännen. Miljöfrågorna och resursfrågorna hänger ihop. Jag påstår inte att de alltid skall tas upp i handelsavtal, utan de kan tas upp på många andra sätt. Men de internationella transporterna, framför allt fartygstransporterna men även flygtransporterna, är ett globalt miljöproblem. Om vi inte beaktar det problemet och tar det på allvar, kommer det att betyda att utrikeshandeln och de utrikes transporterna måste begränsas — göras dyrare, om vi så vill. Jag sade inte att vi kan peka på lösning på varje problem, men vi vill i varje fall ha ett erkännande av att detta är ett problem. Dessutom menar vi att den penningekonomiska utvärderingen är otillräcklig, speciellt när det gäller långsiktiga effekter. I en värld där räntorna ligger på 11-12 96 är vad som händer om tio år praktiskt taget ointressant kalkylmässigt, men för våra barn och barnbarn är det icke ointressant. Vi vill alltså ha tillkommande hänsynstaganden utöver vad penningen säger. När det gäller trygghet för konsumenterna och vad konsumenterna verkligen behöver har jag en annan uppfattning än Hadar Cars. Jag är övertygad om att många konsumenter uppfattar en trygghet i att varorna kommer från närområdet. Slutligen vill jag säga till Rolf L Nilson att det naturligtvis finns en skadlig protektionism. Men jag tror inte att Rolf L Nilson skall vara orolig för att miljöpartiet står för en skadlig protektionism.

Herr talman! Låt mig börja med Lars Norberg. Jag redogjorde redan i min inledning för att jag skulle kommentera bara några områden. Det handlar alltså inte om att glida förbi på något sätt. Jag hävdar bestämt att om vi nu deltar i olika internationella fora på det handelspolitiska området, leder det också till att vi tar vårt ansvar och följer de avtal som vi är med och tecknar. Vi kan både på det miljöpolitiska området och på det sociala området i andra internationella sammanhang hävda mycket starkt vad vi emellanåt kallar den svenska modellen. Vi kan t.ex. se runt om, framför allt i Europa, hur den svenska modellen för arbetsmarknadsutbildning mer och mer blir någonting som man försöker efterlikna. I fråga om miljölagstiftningen driver Sverige en mycket målmedveten linje som gagnar både miljön och den sociala utvecklingen. Sverige var t.ex. först med att fatta ett nationellt beslut om katalytisk avgasrening. Visserligen hade ett antal delstater i USA tidigare fattat sådana beslut, men det första nationella beslutet tog vi i Sverige. Vi ser nu att EG har fattat i stort sett ett likartat beslut, vilket innebär att man där 1993-1994 kommer att införa ungefär samma lagstiftning som vi har i Sverige. Vi ser samma förhållande när det gäller användningen av freoner. Vi har tagit beslut om att avskaffa användningen av freoner i den industriella pro cessen, och andra länder kommer långsiktigt att anpassa sig till den lagstift Prot. 1989/90:45 ning som vi har i Sverige. 13 december 1989 Per-Ola Eriksson frågade om det är någon strategi från socialdemokratins. = Tror doo sida att sälja ut bl.a. det svenska jordbruket och den svenska tekoindustrin. Nej, Per-Ola Eriksson, vi har ingen strategi för att sälja ut några av dessa områden. Enligt min mening måste vi inse att strukturomvandlingarna på dessa områden — liksom på andra områden som stålindustrin, gruvindustrin och verkstadsindustrin — motsvaras av strukturomvandlingar också här. Det är uppenbart att vi i längden inte kan föra in mera av statsmedel på dessa områden, vilket skulle innebära att man handelspolitiskt försämrar våra möjligheter att utveckla svensk industri. Den internationella utvecklingen visar helt klart att de här områdena mer och mer anpassas till varandra i ett internationellt perspektiv. Både textiloch livsmedelsindustrin kommer att beröras, men sannolikt kommer detta att innebära att nya strukturer växer fram, att branscherna kan fortsätta att vara livskraftiga — möjligtvis i modifierad form — och konkurrenskraftiga. Sedan något om EFTA. Per-Ola Eriksson frågade hur långt Sverige är berett att gå när det gäller att utveckla EFTA för att få bättre kontakter och relationer i fråga om östhandeln. Jag vill understryka vad Nic Grönvall sade. Det är helt korrekt att EFTA är en frihandelssammanslutning och inget överstatligt organ, där man skall bestämma hur andra stater skall handla och där man skall vara överens om en viss färdriktning. Däremot anser jag att Sverige i de handelspolitiska samtal som förs, både inom EFTA och inom EG, kan se till att de här länderna vidgar sin handel, sin turism m.m. med bl.a. de östeuropeiska länderna. Det är på det sättet som vi har möjlighet att föra utvecklingen vidare. Herr talman! Sedan påstod Rolf Nilson, att den tredje vägens politik skulle ha inneburit att frihandeln har fått för stort svängrum och därmed gjort den totala utvecklingen något sämre än vad Rolf Nilson tänkte sig. Låt mig påminna om att Sverige är ett av de mest utvecklade länderna på jorden industriellt. Sverige har en omfattande utrikeshandel. Detta är faktiskt också historiskt betingat. Tänk på exempelvis säkerhetständstickan, kullagret, malmen och skogsråvaran. Allt detta har gjort det möjligt att mer och mer utveckla utrikeshandeln. Alla dessa produkter har blivit efterfrågade. Omvärlden har haft behov av att konsumera dessa varor. Det vore fel att förhindra en sådan utveckling. Jag tror att denna utveckling måste fortsätta. Vi måste verka på olika internationella plan för att se till att flera kan få ta del av vår teknologi, våra produkter och våra tjänster. Detta, herr talman, är framför allt för att skapa en bättre global fördelning.

Herr talman! Reynoldh Furustrand hade naturligtvis rätt när han erinrade om att utvecklingen för att förbättra miljön sker ganska parallellt i hela Västeuropa. I vissa avseenden har Sverige kommit längre, och det är roligt. I andra avseenden har man faktiskt i andra länder i Västeuropa, inte minst i EG-länderna, kommit längre än Sverige, och då får Sverige lära sig av dessa länder. Men man kan naturligtvis beklaga att Sverige som stående utanför EG har så begränsade möjligheter att utforma en miljöpolitik för hela Väst 29 europa, med tanke på den gemenskap som där finns. Men det skulle föra för långt att utveckla detta vidare. Rolf L Nilson frågade mig om jag under mina resor inte hade sett exempel på utsugning. Jo, dess värre kan jag inte förneka att jag har sett flera exempel på utsugning på flera håll i världen, också på avlägsna kontinenter. Några av de värsta exemplen har jag funnit på nära håll, på resor i östeuropeiska länder med socialistiska eller kommunistiska regimer. Det har varit fråga om systerpartier till vänsterpartiet kommunisterna. Vänsterpartiet kommunisterna har varit företrätt vid kongresser, sedan bjudit tillbaka vid motsvarande kongresser och därmed markerat sin närhet till dessa östeuropeiska partier. Dessa partier, eller klickar av människor, har använt sin makt, baserad på folkpolis och i sista hand på närvaron av utländska arméer, för att suga ut sina medborgare och förtrycka och förtrampa dem. Det är en utsugning som det vore intressant om också vpk någon gång i våra diskussioner ville ta klart avstånd från. Det är faktiskt på grund av det ekonomiska systemet och bristen på frihandel och internationalism som det har varit möjligt att bedriva den utsugning som jag här nämnt. Herr talman! Från några partier har den åsikten framförts att det vore miljöriktigt och klokt att förbjuda svensk kärnkraftsteknologisk export. Såvitt jag förstår säljer Sverige i dag en del reaktorbränslen till andra delar av världen. Det är bränsle av hög kvalitet, och jag undrar om det finns någon anledning att förbjuda svenska företag att fullfölja den handeln. Jag tror inte någonting skulle bli säkrare eller mindre riktigt miljömässigt, om företagen inte fick sälja. Herr talman! Skulle det vara felaktigt om t.ex. Finland valde att köpa en svensk anläggning, om Finland en gång fattade beslutet att bygga ytterligare ett kärnkraftverk? En svensk anläggning är kanske en av de allra säkraste i sitt slag i världen. Jag tänker på Pius-modellen. Skall vi förbjuda köp av sådana anläggningar och därigenom kanske tvinga köparen att, som också har skett, köpa av Sovjetunionen? Skulle vi därigenom skapa större trygghet och säkerhet i vårt närområde? Jag skulle vara mera oroad över en sådan utveckling än över det förhållandet att det finns så mycket av kostymer och andra textilier av utländskt ursprung att köpa i våra svenska affärer. Men för Lars Norberg är det precis tvärtom. Han tycker att detta är mycket osäkert och oroande. Däremot skulle han, om jag förstår honom rätt, motsätta sig att man ger möjligheter till ökad valfrihet för t.ex. Finland, om Finland ville bygga ytterligare ett kärnkraftverk. Sedan vill jag, Per-Ola Eriksson, bara rätta några siffror. Det är sant att vår handel med EG är av ungefär den storleksordning som Per-Ola Eriksson nämnde. Men vi får inte glömma bort att vi har ungefär 75 90 av vårt handelsutbyte med Västeuropa och drygt 10 26 med Nordamerika. Vi bör inte i sådana här diskussioner bortse ifrån sådana realiteter. De industrialiserade delar av världen som vi har 85 96 av vår handel med spelar faktiskt en viss roll för oss. Att leka med tankar som antyder att vi skulle kunna hitta mycket stora och nya marknader som något slags ersättning är inte realistiskt. Slutligen, herr talman, något om talet att gömma sig bakom EG:s tullmur och om talet om ”Festung Europa”. Uttrycket skapades av dem i Amerika som vill att EG skulle öppna sig för mera jordbruksimport från Amerika. Det var mycket förståeligt och mycket motiverat. Bakom en motsvarande Prot. 1989/90:45 fästningsmur vill gärna både centerpartiet och miljöpartiet placera Sverige. 13 december 1989 Verkligheten är ju den att EG:s tullmur är obetydligt högre än den svenskas = Jnmar go org Och EG:s vilja till frihandel och omfattningen av EG:s handel tyder inte på att EG i något avseende skulle vara mera fästningsinriktat än mina vänner och trätobröder i centerpartiet och miljöpartiet.

Herr talman! Reynoldh Furustrand tar upp några exempel på tillfällen när Sverige har varit tidigt ute med initiativ. Sverige var tidigt ute och införde katalytisk avgasrening och tidigt ute med förbud mot freoner. Vi vill att Sverige skall vara tidigt ute när det gäller att förbjuda import av tropiskt timmer, så länge den typ av skogsskövling som är grunden för denna import pågår. Jag kan inte se annat än att det borde vara logiskt för Reynoldh Furustrand att säga, att eftersom vi har tackat ja till katalytisk avgasrening, eftersom vi har stoppat freoner, bör vi också snarast möjligt inta en klar ståndpunkt när det gäller tropiskt timmer. Det vore ett klart sätt att säga ifrån till världen vad Sverige anser om den skövling som nu pågår. Jag tror ailtså att den typen av aktioner får efterföljare ute i världen. Sälj inte ut det svenska jordbruket! Jag instämmer med centern i den frågan. Det finns en blindhet inom socialdemokratin och regeringen inför de problem som ligger i att en öppning enligt GATT-principen blir en öppning för kemikaliejordbruket och industrijordbruket. Detta innebär stora problem både ur miljösynpunkt och ur resurssynpunkt. Vi måste försöka att i en större bredd se vad det är fråga om för problem. Vi menar att EFTA, just som frihandelsorgan, just för att EFTA är ett organ som inte ställer krav på medlemsstaterna i diverse politiska frågor, kan vara ett redskap för samarbete med de länder som nu frigör sig ur det gamla statskapitalistiska handelsmönstret. Vi menar att om EFTA -— det vet vi att EFTA kan — för samtal med EG, varför skulle inte EFTA också kunna föra samtal med dessa länder, som kanske efter relativt kort tid skulle kunna bli medlemmar av EFTA? Att de skulle kunna bli medlemmar av EG däremot, torde stå skrivet långt in i framtiden. Sedan vill jag bara bemöta Hadar Cars när det gäller kärnkraften. Hadar Cars ser uppenbarligen inte att kärnkraften är en människofientlig teknologi och någonting som borde utplånas från jordens yta. Detta är miljöpartiets uppfattning. Varje aktion för att bromsa dessa aktiviteter måste vi helt klart förorda. Vi vill naturligtvis inte alls ha några reaktorer i vårt närområde, varken ASEA-reaktorer i Finland eller ryska reaktorer. Vi vill så snart som möjligt stoppa all bränsleexport från Sverige för att om möjligt ge klart besked om att detta är en teknologi som skall avskrivas från världens energisystem.
Herr talman! jag vill instämma i det Lars Norberg sade om kärnkraftsteknologin och om avståndstagandet från export av denna. Det underströk jag i mitt inledningsanförande. Jag vill också ta tillfället i akt att ge Hadar Cars det klara och tydliga avståndstagande, som han begärde, från de socialistiska kommandoekono 31 mierna i Östeuropa, som faller sönder framför våra ögon. Jag förstår att den frågan egentligen var retorisk, för det avståndstagandet har gjorts av vårt parti för länge sedan. Men för att göra honom glad kan jag säga att det vore dumt att förneka att detta var en återvändsgränd och att det är mycket kostsamma misslyckanden som de östeuropeiska folken har fått uppleva. Det som händer nu kan vi se som en glädjande utveckling — det sade jag också i mitt inledningsanförande — som öppnar möjligheter för en positiv demokratisk, enligt min förhoppning, socialistisk utveckling av de här länderna. Jag hoppas också att detta öppnar vägen för en ökad handel mellan dessa länder och Sverige.
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna tar nu avstånd från sina partivänner i de östeuropeiska staterha när dessa faller sönder och samman, när deras svagheter blottas. Men hur var det, herr talman, när de var starka, när de alltjämt gav intryck av makt och förmåga att fortsätta att förtrycka sina folk? Då var avståndstagandena inte särskilt påtagliga från vpk:s sida. Då var det snarast det vänskapliga utbytet med systerpartierna som stod i centrum.
Herr talman! Det kanske för oss för långt att ha en partihistorisk debatt här, men nog har Hadar Cars och den svenska allmänheten ganska länge varit medvetna om de klara markeringarna mot avarterna av socialism i Östeuropa.
Herr talman! Lars Norberg har påstått tidigare i debatten att vi socialdemokrater skulle vara både blinda och döva för utvecklingen på detta område. Låt mig lugna Lars Norberg med att säga att på samma sätt som vi har utvecklat politiken för människor med handikapp i vårt land, på samma sätt kommer vi att utveckla handelspolitiken på de områden som jag har pekat på. Lars Norberg kan sannerligen med all tillförsikt se framtiden an. Det finns ingen anledning att vara orolig. Det vore klädsamt om vi använde den typen av ton i fortsättningen i debatten.

Herr talman! Den näringspolitik som grundats på en fri företagsamhet, med fri marknadsekonomi, näringsfrihet, privat äganderätt och fri konkurrens är den näringspolitik som har byggt upp de västliga demokratierna och som i dagarna närmast gör ett segertåg över världen. Vi har sett hur denna näringspolitik har anammats i Fjärran Östern, Japan, Sydkorea, Singapore, Taiwan och ett flertal andra länder, hur många av de socialistiska staterna i denna del av världen alltmer börjat närma sig de fria ekonomierna och anamma den ekonomiska framgångsväg denna politik medför. Vi ser de socialistiska misslyckandena i Afrika och i hela Östeuropa, där man nu börjar svänga över till det ekonomiska system som vi förespråkar och vill använda OSS av. En fri marknad, en fri företagsamhet med fri konkurrens ställer också krav. Det ställer krav på anpassning, förmåga att kunna anpassa sig till nya konkurrenter och nya förhållanden på olika marknader. Vi kunde på morgonnyheterna i dag höra hur Polen, ett gammalt östeuropeiskt land, nu är på väg att sälja ut 150 av de polska statsföretagen. På samma nyhetssändning kunde man höra hur gamla svenska Statsföretag, Procordia, i hägn av den svenska regeringen gjorde stora affärer med Volvo. Statligt företagande och närmast monopol på den offentliga sektorn är något inom näringspolitiken som måste ändras i Sverige. Vi måste försöka hänga med i den snabba utvecklingen runt om oss, se till att det finns möjligheter att sprida ägandet och skapa företag som har större förutsättningar att konkurrera. När det gäller statligt företagande har vi från denna talarstol under senare år från socialdemokraterna fått höra att de statliga företagen skall bedrivas på exakt samma sätt som motsvarande privata. Vi har då ställt frågan: Varför skall de i så fall vara statliga? Varför inte sälja dem? När vi nu ser hur Volvo säljer Pharmacia och Provendor till Procordia genom en riktad nyemission, ser vi också hur staten går in i Procordias affärer och direktförhandlar med Volvo. Ett av motiven sägs vara att regeringen genom denna affär vill få insyn i läkemedelsindustrin. Man frågar sig om regeringen då inte börjar föra en ny form av statlig företagspolitik, där det ställs andra krav än de som marknaden och företagen har. Man frågar sig också hur de små aktieägarna i Procordia ställer sig till att regeringen nu går in i denna affär med andra motiv än rent företagsekonomiska och talar om insyn i läkemedelsindustrin. Man frågar sig vidare om den här affären med den fortsatta ägandeoch maktkoncentration som den innebär är den bästa regeringen kunde göra för att uppnå detta resultat. Jag tror att det kan vara riktigt att man samlar delar av läkemedelsindustrin, men jag tror att det vore bättre om det skedde genom privatisering och avveckling av statligt ägande och om man i stället lät marknaden sköta sig själv och det enskilda kapitalet 33 styra efter sitt eget huvud. Det är dessa modeller som visat sig vara den bästa framgångsvägen. Vi har väldigt svårt att förstå att staten skall ligga kvar med 40 å 45 20 ägande i Procordia med motiveringen att det skall ge möjligheter till insyn i läkemedelsindustrin. Inte minst med hänsyn till de mindre aktieägarna i Procordia vore det klädsamt om statsmakten i stället avyttrade hela sitt ägarengagemang i Procordia och därmed närmade sig den utveckling som i dag sker i större delen av västvärlden och även i stora delar av östblocket. Det är den modellen vi måste satsa på för att få bättre konkurrenskraft och bättre anpassningsförmåga. Därmed inte sagt att vi inte skall ha insyn. Statsmakten skall ha insyn i egenskap av statsmakt och inte som ägare till en eller annan aktie i ett eller annat företag. Det är emellertid inte bara det statliga företagandet som är orosmoln i svenskt näringsliv, utan även investeringsströmmarna ger anledning till oro. Det måste vara oroande när vi i Sverige ser hur kostnadsläget steg för steg ökar, hur vår förmåga att konkurrera med omvärlden försämras dag för dag, hur mycket snabbare kostnadsutvecklingen är i Sverige än i omvärlden, hur svenska företag investerar mer och mer utomlands, medan nästan ingen vill investera i Sverige. Svenska företag investerar förhållandevis litet i Sverige, och utländska företag verkar inte vilja göra sig besvär. Detta är larmklockor som ringer; det är larm om att vi håller på att få ett näringsklimat och en näringspolitik som gör att vi inte klarar av att konkurrera med omvärlden. Har man avreglerat, minskat tullhindren och fått en mer internationaliserad marknad, måste man också se till att man skapar grundförutsättningarna för svenskt näringsliv att på likvärdiga villkor konkurrera med företag i andra länder. När man talar med representanter för stora svenska företag får man veta att de svenska dotterbolagen är de sämsta inom koncernerna och har den sämsta lönsamheten. Detta är djupt oroande. Det är så mycket mer oroande som man nu diskuterar en svensk förvärvslagstiftning som gör att utländska företags möjligheter att förvärva svenska företag blir mindre än vad som gäller i vår omvärld, trots vårt intresse av att utländska företag investerar i Sverige. Vi anser att detta är fel. Det bör finnas samma möjligheter i Sverige som i omvärlden. Vi måste se till att vi i Sverige får en kapitalbildning som gör skäl för namnet. Den skatteomläggning som nu håller på att genomföras är otillräcklig. Skatteomläggningen kommer att medföra att vi i Sverige får kanske västvärldens hårdaste beskattning av kapitalbildning och sparande. För låg kaptialbildning i industrin och för låg riskkapitalbildning kan endast mötas genom att vi här skapar samma möjligheter till kapitalbildning som gäller i andra länder. Endast på det sättet kan vi se till att det kommer fram riskkapital i den utsträckning som är nödvändig för att vi skall klara våra investeringar. Det finns, förutom de statliga företagen och problemen med investeringar och kapital, en tredje sak som jag tycker är oroande i näringspolitiken. Det är det ljumma intresset för småföretagen. De borgerliga partierna i näringsutskottet har år efter år krävt ett handlingsprogram för att hjälpa upp de mindre företagens situation. Svensk lagstiftning har hela tiden koncentrerats på de stora företagens situation, och den har många gånger kommit att misshandla de mindre företagen, som inte — Prot. 1989/90:45 haft samma konkurrensförutsättningar som många av de stora företagen. De 13 december 1989 små företagen har inte haft samma möjligheter att utjämna vinster ochinve= = As a steringar och att klara sig i de olika system och med de regelverk som staten byggt upp. Nyföretagande och småföretagande ger kanske den främsta dynamiska effekt man kan få i ekonomin för en snabb tillväxt och välståndsökning. I Sverige är reglerna för de mindre företagen sämre än för de stora företagen. Det innebär att vi missgynnar de mindre företagen i stället för att gynna dem, något som man gör i de flesta andra länder runt om i världen. Dessutom kommer den förestående skatteomläggningen dess värre att skärpa beskattningen av de mindre företagen och av nyföretagandet. Vi får kanske en av de högsta realisationsvinstbeskattningarna i världen när det gäller de mindre företagen. Särskilt kommer de icke börsnoterade företagen att straffas genom högre skattesatser än för andra företag. Det blir vidare en mycket hård beskattning av småföretagens näringsfastigheter. Denna beskattning blir mycket hårdare än motsvarande beskattning i de flesta andra länder. Det kommer att bli svårigheter att kvitta överskott mot underskott i olika förvärvskällor, och man kommer i stor utsträckning att tvingas över till något slags ny aktiebolagsform eller bolagsform med skärpta regler av ett slag som inte finns i många andra länder. Dessutom har socialdemokraterna sagt nej till lokal handel med värdepapper i form av lokala börser. Herr talman! Den dynamiska effekten av småföretagande och nyföretagande är mycket gravt försummad i Sverige. Skatteomläggningen är helt otillräcklig för denna grupp av företag. De får det sämre än de har det i dag. I hela omvärlden har man särskilt förmånliga skatteregler för just mindre och medelstora företag, och man har ett enklare regelsystem. Vi går den rakt motsatta vägen när det ekonomiska läget är sviktande, när investeringsströmmarna går åt fel håll och när vi på grund av regeringens inblandning har problem även med den statliga företagssektorn. Herr talman! Småföretagarna är en av de största tillgångarna i varje lands näringsliv, och de har en mycket stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Vi måste satsa på att utveckla småföretagen. Vad de borgerliga partierna klagar på i detta betänkande är att regeringen inte har sett om denna resurs tillnärmelsevis i den grad som borde ha skett. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer till detta betänkande som de moderata ledamöterna i utskottet har undertecknat.

Herr talman! Vi presenterades en stor nyhet i går, då beskedet om samgåendet mellan Volvo och Procordia tillkännagavs. Som helhet är det en fördelaktig lösning. Det är bra, eftersom det sammanslagna företaget får större förutsättningar att utveckla sina produkter inom läkemedelsindustrin. Samgåendet får även fördelar för konkurrensen inom livsmedelsområdet. Samtidigt vill jag erinra om att det också är viktigt att konkurrensen på livsmedelsområdet upprätthålls, inte minst på den svenska marknaden. Efter samgåendet finns det kanske ytterligare anledning att se till att så sker. 35 Herr talman! Det är positivt att man på det här sättet får en privatisering av det gamla Statsföretag, för det är ju konsekvensen av detta samgående. Staten kommer inte längre att ha en egen aktiemajoritet i Procordia. Från andra synpunkter kan man naturligtvis beklaga att det inte i samband med detta togs tillfälle till att också öka spridningen av aktier till en större allmänhet. Staten har ju alltjämt ett stort innehav av aktier i Procordia. Enligt min uppfattning vore det rätt och riktigt att dessa aktier successivt såldes i enlighet med önskemålet att sprida aktier över flera händer. Om man skall dra någon slutsats av beslutet om samgående är det att regeringen visar en större öppenhet för att finna nya lösningar när det gäller statens företagssektor. Det är min förhoppning att man, när fusionen mellan Nordbanken och PKbanken är klar, skall fatta ett beslut som innebär att den nya banken blir privatägd och inte en del av statsapparaten. På det formella planet tycker jag att det hade varit riktigt, om vi som tillhör näringsutskottet hade fått information då beslutet om samgående mellan Volvo och Procordia fattades. Jag har förstått av dagens tidningar att Landsorganisationen var tillfrågad, och att LO:s godkännande av denna affär har vägt tungt. Däremot har inga andra organisationer, t.ex. TCO och SA CO/SR, varit inkopplade. Därför anser jag att vi som tillhör näringsutskottet bör ha rätt och möjlighet att få samma information vid samma tidpunkt som den som ges till pressen. Jag vill uttrycka den förhoppningen att regeringen fortsättningsvis hanterar informationsfrågorna på ett sådant sätt att vi inte i första hand skall informeras via pressen när det gäller några av de viktigaste händelserna på det näringspolitiska området där statsmakterna är involverade. Herr talman! Småföretag är oerhört viktiga för den ekonomiska utvecklingen i alla länder. Det är en dynamisk sektor, och utan en levande småföretagsamhet dör också snart kraften och styrkan i de större företagen. Det är därför viktigt att bevara den fria etableringsrätten för dem som vill komma i gång med att starta någonting, driva en verksamhet och pröva sina egna idéer. Den lagstiftning och det regelsystem vi i dag har är i alltför stor utsträckning anpassade till de stora företagens behov och önskemål. Det skulle behövas en lagstiftning där de små företagens villkor sattes i centrum. Ett annat problem när det gäller att stärka småföretagsamheten i Sverige är konkurrensen med den offentliga sektorn. Där är socialdemokraterna alltjämt — inte bara inom regeringen och här i riksdagen, utan även ute i kommunerna — i mycket stor utsträckning fastlåsta vid förlegade uppfattningar om nödvändigheten av att huvuddelen av produktionen skall ske inom offentligt ägda företag. Tänk, om vi kunde få en utveckling där kommunerna, de offentliga företrädarna, agerade som uppköpare av tjänster och att man valde de tjänster som kommunens invånare var mest betjänta av. Då behövde inte så stor del av verksamheten bedrivas av kommunala huvudmän. Den här dubbla rollen att vara både arbetsgivare och företrädare för dem som skall dra nytta av tjänsterna är inte någon bra modell. Det vore önskvärt att i vår lagstiftning beakta konsekvenserna för småföretag när det blir fråga om områden där de är berörda. Man borde få en konsekvensanalys innan man fattar beslut, men så sker inte i dag. Jag vill erinra om att inom den Europeiska gemenskapen har EG-kommissionen be slutat att till ministerrådet inte lägga fram något förslag som har anknytning «Prot. 1989/90:45 till småföretag, utan att man först har en sådan konsekvensanalys som jag 13 december 1989 här har efterlyst. Herr talman! Min företrädare i talarstolen kom in på skattereformen. Han hade uppenbarligen inte mycket positivt till övers att säga om den. Jag tror inte att han är representativ för svenskt näringsliv på denna punkt. De samtal jag har haft med människor både inom och utom näringslivet visar att man fäster mycket stort avseende vid att denna reform nu kan genomföras. Man ser de fördelar det innebär för alla och för styrkan i det svenska samhället som helhet att marginalskatterna sänks, att skatten på avkastning sänks och att det blir likformighet vid beskattningen. Inte minst kan det förhållandet, att det blir mindre nödvändigt med stora lönehöjningar för att kompensera för inflation och höga marginalskatter, på sikt leda till ett bättre klimat och en större konkurrenskraft inom hela näringslivet. Vi bör ta fram de mycket positiva resultat som kan komma av den skattereform som nu är aktuell. Herr talman! Hantverk är en viktig del av småföretagandet. Statsmakterna bör mer än hittills visa intresse för att underlätta utbildning för dem som vill satsa på hantverksyrken. Man bör också ta till vara hantverksskickliga invandrares kunskap. Det finns mycket ytterligare att göra på detta område. Herr talman! Vi har i Sverige många i stor utsträckning svenskägda företag som är internationellt verksamma. En del av dessa företag är ganska stora. De har vuxit genom att bl.a. köpa upp företag i andra länder. I Sverige finns det alltjämt begränsningar när det gäller utländska företags möjligheter att köpa företag i Sverige.

Det finns en brist i den svenska samhällsekonomin som har blivit alltmer påtaglig — ägandet av aktier har alltmer glidit över till stora institutionella ägare. De nuvarande skattereglerna gynnar aktiesparande i aktieoch pensionsfonder och missgynnar därigenom indirekt att människor själva äger sina aktier. Löntagarfonderna är ett drastiskt exempel på en vilja att frånta människor deras egna besparingar, deras egna möjligheter att på den basen få ett medbestämmande och medinflytande i svenskt näringsliv. Det läggs i händerna på mäktiga organisationer. Enligt min uppfattning bör vi ändra på det här och uppmuntra och stimulera ett system som leder till ökat direkt ägande av svenskt näringsliv. Det kan vi bl.a. göra genom att ändra reglerna för aktiesparande genom försäljning av statliga företag. Jag tycker att detta är några angelägna uppgifter för den svenska politiken på detta område.
Herr talman! Det finns kanske anledning att ytterligare nyansera skatteomläggningens konsekvenser. Det finns ingen anledning att sticka under stol med det som vi är eniga om. Vi har varit eniga om marginalskattesänkningar 37 och om betydande delar av finansieringen. Det finns emellertid ett antal punkter där vi är oeniga, och det är framför allt dem jag tycker att det finns anledning att debattera i denna kammare. Enligt många bedömare kommer vi att få västvärldens hårdaste beskattning av sparandet, kapitalbildningen i landet, samtidigt som vi har en sparkvot som är alldeles för låg. När vi får fram för litet riskkapital är det något som är fel i sättet att finansiera omläggningen. I stället borde vår beskattning av sparandet vara konkurrenskraftig i förhållande till vad som gäller i vår omvärld, så att vi skulle kunna få en sparkvot som är anständig och som kan trygga näringslivets kapitalförsörjning, i synnerhet de mindre företagens. Enligt min mening är det också stötande att man tillämpar särskild straffskatt för mindre företag med högre realisationsvinstskatt, särskilda skattesatser och särregler som gör att Sveriges småföretagare — tror jag man kan säga — blir västvärldens hårdast beskattade. Jag kan inte förstå varför man skall ha särskild skatt på mindre företag som är hårdare än skatten på de stora företagen. Det är bl.a. på dessa punkter vi har riktat kritik mot skatteomläggningen. Vi tycker att den hotar näringslivets förnyelse, nyföretagandet och småföretagandet. Jag hoppas att vi så småningom även kan få med Hadar Cars när det gäller att rätta till dessa problem.
Herr talman! Vi kommer i denna kammare på fredag att behandla hela skattefrågan. Då kommer självfallet också de punkter som Per Westerberg nu har tagit upp att bli föremål för diskussion och beslut. Jag tycker att vi skall spara diskussionen om skatterna till det tillfället. Jag vill föreslå detta i allt väsentligt, även om jag själv har fallit för frestelsen att ge några synpunkter på den här frågan i dag.

Herr talman! Näringspolitiken tycks ha blivit något av ett restärende i kammaren. Det kommer upp sista veckan på höstsessionen, och det är klart att det blir ganska mycket skummande på ytan. Jag är inte riktigt till freds med att vi får en så begränsad behandling av näringspolitiken. Jag är dock medveten om att vi delar upp näringspolitiken så att vi behandlar anslagen på våren och sedan lägger fast riktlinjerna för de stora övergripande delarna senare på hösten. Helheten blir i alla fall något sönderhackad. Jag noterar att det tycks råda en viss passivitet på det näringsoch industripolitiska området från regeringens sida. Det är så passivt att industriministern inte deltar i kammaren i dag. Det är mycket möjligt att industriministern är engagerad på annat håll. Jag tycker dock att det hade varit klädsamt om industriministern och regeringen hade varit företrädda i kammaren när vi behandlar en så viktig fråga som näringspolitiken. Herr talman! Grundläggande för möjligheterna att föra en offensiv näringspolitik är utformningen av det ekonomiska systemet. Den ekonomiska politiken måste utgå från en tro på de enskilda människornas möjligheter, — Prot. 1989/90:45 initiativförmåga, kreativitet samt vilja till ansvar och solidaritet. 13 december 1989 Det är därför som centern ofta har haft anledning att framföra kritik mot 0 Nn socialdemokraternas näringspolitik, som så länge har kännetecknats av centralism och koncentration. Centralstyrning, byråkratisk administration och fonder av skilda slag skapar inte en bra grogrund för de många enskilda människornas initiativkraft och för ett utvecklingsinriktat näringsliv. Tiden efter regeringsskiftet 1982 har tyvärr inneburit en återgång till den koncentrationspolitik som socialdemokraterna tidigare stod för. Därför ökar nu maktoch ägarkoncentrationen i näringslivet. De senaste årens utveckling har kännetecknats av en ökad förmögenhetstillväxt för de stora företagen och de stora aktieägarna. Tidigare ekonomiskt starka företag, finansiella institutioner och stora aktieägare har kunnat förstärka sin ställning. Maktoch ägarkoncentrationen har ökat. De s.k. klipparna har haft gyllene tider. Däremot har klyftan till småföretagen ökat. De små och medelstora företagen har inte haft samma positiva utveckling. Ägarkoncentrationen inom skogsindustrin har ökat — likaså inom bankerna. Socialdemokraterna sanktionerade PKbankens köp av Carnegie fondkommission. Det var bara ett exempel. När UV-Shipping såldes fick ett begränsat antal personer och stora aktieägare särskilda fördelar. När stora bilproducerande företag behöver bygga nya bilfabriker i storstadsområden har regeringen ställt upp. Samtidigt har man visat en njugghet i anslagen till utvecklingsfonder och när det gäller åtgärder för att främja de små företagen och egenföretagarna. I går offentliggjordes — som tidigare talare har påpekat — ytterligare en storaffär, som blir en i raden av stora koncentrationer. Affären mellan Volvo och Procordia är en koncentrationsaffär. Även om det i spåren på den affären kan följa intressanta utvecklingsmöjligheter inom viktiga industriella framtidsområden, innebär den en ökad maktställning för landets största industriföretag. Enskilda aktieägare, de små aktieägarna och de små spararna, får inte möjlighet att vara med i det här sammanhanget. Det finns anledning att utifrån den utgångspunkten vara kritisk till den affären. När det så småningom blir mera känt vad affären innehåller i alla sina delar, kanske vi får anledning att återkomma här i kammaren och diskutera den. Det är anmärkningsvärt hur passiva socialdemokraterna är inför den ökade maktoch ägarkoncentrationen inom näringslivet. Det kanske är ett uttryck för det grepp som den s.k. kanslihushögern har kopplat på socialdemokratin. För några år sedan tillsattes ägarutredningen. Mig veterligen arbetar den fortfarande, och den har lämnat ett delbetänkande. Uppgiften var att analysera och återgärda koncentrationen i näringslivet. Förväntningarna på åtgärder för att främja decentralisering och spritt ägande har varit stora under årens lopp, men ingenting händer.

Näringspolitiken måste, för att bli framgångsrik, omfatta flera olika sektorer och politiska områden, t.ex. skatteoch avgiftspolitik, kommunikationer, forskning och utbildning. Dessa områden måste sammanvägas så att vi totalt sett får en bra näringspolitik. Målet för näringspolitiken måste vara att skapa ett starkt näringsliv i alla delar av landet med en hög sysselsättning, anställningstrygghet för alla människor oavsett bostadsort och resurser över till välfärdsutvecklingen. Vi måste göra en mer kraftfull satsning på nyetablering och på de mindre företagen om vi eftersträvar en hög sysselsättningsgrad i alla delar av landet. Socialdemokraterna borde förbättra de regionalpolitiska ambitionerna inom näringspolitiken. För att kunna möta den internationella konkurrensen måste näringslivets utveckling av produktion med högt kunskapsinnehåll stimuleras. Det är därför viktigt med åtgärder som främjar forskning och utveckling. Dessutom måste vi ha en kostnadsutveckling som inte överstiger vad som gäller i våra närmaste konkurrentländer. Skattesystemet, som någon tidigare talare var inne på, måste få en utformning som utvecklar och stimulerar till investeringar och en framåtsyftande produktion, inte bara till spekulation och snabba klipp. Ett starkt näringsliv förutsätter både stora och små företz2. Men de mindre företagen har en särskilt stor betydelse för förnyelsen av näringslivet, stabiliteten och den långsiktiga tillväxten. De mindre företagen har en betydligt bättre förmåga att anpassa sig vid konjunkturväxlingar, och de bidrar också till att göra hela samhällsekonomin mindre sårbar. Det har i tider då vi haft lågkonjunktur visat sig att man i de orter och regioner i landet som haft ett småföretagsinriktat näringsliv har haft lättare att klara konjunktursvängningarna och lågkonjunkturen. Det är därför angeläget för hela samhällsekonomin att vi vrider utvecklingen från storskalighet i riktning mot ett mer differentierat och småföretagsinriktat näringsliv. Det finns ungefär en miljon människor i företag med mindre än 200 anställda. Drygt 360000 människor arbetar i företag med mindre än 10 anställda. Egenföretagarna utgör också en mycket stor och viktig grupp i näringslivet. Tillsammans har dessa olika företag en mycket stor uppgift och en avgörande roll för att skapa tillgång på arbetstillfällen i landets olika delar. Det är också inom småföretagen som de nya produkterna och intressanta affärsidéerna växer fram. Det skapar sedan förutsättningar för industriell förnyelse. Den personliga insatsen från småföretagaren och dennes familj är många gånger helt avgörande för utvecklingen i företaget. Det behövs därför en lagstiftning som är anpassad till de mindre företagens situation och inte som nu enbart till de stora företagen. Det besvärliga och svårtolkade regelsystem som i dag finns på olika områden innebär ofta en belastning för de mindre företagen. En tidigare talare i den här debatten, jag tror att det var Hadar Cars, tog upp EG:s småföretagsprogram. I detta sägs bl.a. att det skall prövas hur lagar som tillkommer påverkar de små företagen. Detta har tagits upp i en motion av Christer Eirefelt, Per Westerberg och undertecknad. Det är vik = Prot. 1989/90:45 tigt att man prövar hur varenda lag som införs i detta land slår mot småföre 13 december 1989 tagen och hur den påverkar småföretagens situation och arbetsmöjligheter. = Ass oo Vi behöver betydligt bättre åtgärder på detta område. EG:s småföretagsprogram är något som är intressant att ta del av och införa. Skattesystemet måste också få en utformning som bättre överensstämmer med de mindre företagens situation. Skattebelastningen får inte vara större på småföretagen och familjeföretagen än på de stora börsnoterade företagen, men så är det i dag. Vi måste också få en skattelagstiftning som gör det möjligt att slå vakt om familjeföretagen och som underlättar generationsskiften. Det får inte vara så att skattelagstiftningen hämmar de etablerade och många gånger framgångsrika familjeföretagen så att endast försäljning till stora börsnoterade företag är alternativet när man står inför ett generationsskifte. Tillgången till riskkapital är en annan viktig förutsättning för att de mindre företagen skall kunna utvecklas. Men det skall inte handla om riskkapital i form av löntagarfonder. Löntagarfonderna skall avvecklas. Genom inrättande av regionala riskkapitalmarknader eller aktiebörser skulle de mindre företagen kunna erbjudas en decentraliserad aktiemarknad och få tillgång till riskkapital. I den finansieringsutredning som varit ute på remiss och som sannolikt kommer att behandlas av riksdagen framöver lämnas en del förslag beträffande småföretagens riskkapitalförsörjning. Jag hoppas att regeringen inte till alla delar följer den utredningens förslag. Det skulle i många stycken innebära en försämring av småföretagens riskkapitalförsörjning, eftersom tillförseln till exempelvis utvecklingsfond stryps. Sparande för nyföretagande måste stimuleras. Vi har därför från centerns sida föreslagit att personliga investeringskonton skall införas. Det innebär att man skattefritt skall kunna avsätta en del av sin lön till ett särskild konto, pengar som sedan kan användas till investeringar i ett eget företag. De personer som står i begrepp att starta ett eget företag kan då få en ekonomisk stimulans. Jag vill sammanfattningsvis säga följande. De mindre företagen måste alltid främjas i förhållande till de stora företagen. Det behövs med andra ord skapas en gräddfil för småföretagen. Internationaliseringen av näringslivet har tagits upp av tidigare talare. Den ökade internationaliseringen av svenskt näringsliv kommer att förändra villkoren för svenska företag. Även om en ökad internationalisering inom näringslivet kan ge svensk industri och svenska företag tillgång till nya marknader, är det också nödvändigt att vara observant inför utvecklingen. Sårbarheten i näringslivet kan öka. För att balansera beroendet av några stora och starkt utlandsorienterade företag är det viktigt att vi på hemmaplan för en aktiv småföretagspolitik, så att vi får småföretagen som en balans mot de stora internationellt verksamma företagen. Jag tror det är nödvändigt att vi eftersträvar svenska blågula lösningar om alternativet är att utlokalisera verksamheter och företag till andra delar av världen. 41 I reservation 15 tas frågan om internationaliseringen av näringslivet upp. Jag kanske inte ställer mig bakom varje stavelse i den reservationen. Vi vet att vi nästa år kommer att få anledning att i ännu större utsträckning diskutera internationaliseringen av näringslivet. Den diskussionen kommer att ske i ljuset av EG-debatten och de olika material som är under beredning inom kanslihuset. När vi har allt material på bordet om svenskt näringsliv och internationaliseringen har vi anledning att fördjupa oss i dessa frågor. Jag lovar att vi från centern skall återkomma med en utvecklad ståndpunkt på detta område. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centern fogat till detta betänkande.

Herr talman! Vi har i Sverige ganska näraliggande exempel på hur regioner och branscher har drabbats av strukturomvandling. Bergslagen och stålindustrin har smärtsamt upplevt detta. Vi ser den ojämna utvecklingen i dag. Vi har överhettade regioner, storstadsregioner och tillväxtcentra. Det finns på många områden en brist på utbildad arbetskraft. Men det finns också en annan sida. Vi har regioner med en ganska hög arbetslöshet och regioner som går på knäna och är dåligt utvecklade. De har inte fått känna av högkonjunkturens välsignelser i någon större utsträckning. Jag tänker då på Norrlands inland och i viss mån på Bergslagen. Men också gamla industricentra som Göteborg och Malmö går på knän. En framsynt näringspolitik måste inriktas på att göra samhället mindre sårbart mot framtida strukturkriser. En framsynt näringspolitik måste inriktas på att skapa en jämnare utveckling och på att undvika krisbranscher och krisregioner. En framsynt näringspolitik måste inriktas på att motverka skadeverkningar av framtida strukturkriser. Sådana kommer, det vet vi. Den politik som förs i dag är en dålig utgångspunkt för detta. Alltför mycket lämnas åt marknaden. Det är inte som företrädarna för moderata samlingspartiet och för folkpartiet har sagt, att det är för litet marknadsekonomi i den svenska näringspolitiken, utan det är i stället för mycket. Det är inte heller för litet avregleringar i det svenska näringslivet, utan det är för mycket. Det är inte för mycket styrning i det svenska näringslivet, utan det är för litet. Det är inte för mycket statligt ägande i det svenska näringslivet, utan det är för litet. Det sker inte heller för få internationaliseringar i det svenska näringslivet, utan det sker för många. Sammanslagningar av svenska företag kan vara nödvändiga. Men man måste se på sådana sammanslagningar med mycket kritiska ögon. Sammanslagningarna måste begränsas till de absolut nödvändiga. Företagsägarnas rätt att fritt placera sina investeringar utomlands eller i överhettade regioner i Sverige måste inskränkas. Det är många skäl som talar mot koncentration inom det svenska näringslivet. Samhällsekonomiska skäl, ekologiska skäl och humanistiska skäl talar emot detta. Spekulationsekonomi och ägarklipp måste bromsas upp. Den inhemska marknaden måste få en större roll. Investeringarna måste alltså styras. Statsföretagens verksamhet måste förändras. Den måste inriktas mer på — Prot. 1989/90:45 samhälleliga behov och produktion i samklang med vad naturen kräver. 13 december 1989 Också löntagarfondernas verksamhet måste förändras, så att de kan an===3 a og vändas som en resurs för att skapa ett väl fördelat välstånd i hela landet och för att skapa produktion i samklang med vad naturen tål och i samklang med mänskliga behov. Den offentliga sektorn skall tillåtas växa, så att den motsvarar behoven. En väl utbyggd, väl fungerande och effektiv offentlig sektor är en förutsättning för välståndsutveckling, förnyelse och framgång för industri och annat näringsliv. Satsningar på kommunikationer, utbildning, vård och omsorg måste ses i detta perspektiv. För att skapa en god näringspolitik och ett väl fördelat välstånd krävs det satsningar på alla nivåer. Det krävs nationella satsningar, regionala satsningar och lokala satsningar. Det krävs satsningar i basindustrier, storskaliga sådana på begränsade områden, och det krävs stora satsningar på teknikutveckling och på mycket avancerad teknologi. Men det krävs också satsningar på en mer naturnära, enkel produktion. Vpk har under ett antal år betonat vikten av svenska satsningar inom spetsteknologi, speciellt då inom det optiska datorområdet. Vi upprepar detta krav i motioner till årets riksmöte. Vi har också tagit upp frågan om informationsteknologi. På detta område krävs det satsningar på både forskning och utveckling men också på produktion av komponenter. Det krävs satsningar för att bryta ett beroende av de stora multinationella företagen. Televerket har satsat ganska mycket på utveckling och forskning. Mycket av den satsningen upplever vi som felriktad. Det är en satsning som har gjorts tillsammans med de stora bilindustrierna, bilproducenterna, och som är inriktad på ett trafiksystem, privatbilismen, vars nackdelar, miljökonsekvenser och ojämlika konsekvenser är väl kända. Denna satsning bör, enligt vår uppfattning, avbrytas. Utvecklingen måste i stället inriktas på gemensamma behov. Den måste inriktas på behov och utföras under samhällelig kontroll. Vi kräver i en särskild motion ett program för en satsning på 90-talets stålindustri. Utvecklingsoch investeringsresurser måste tillföras näringen. Industrin skall utformas så att den mer passar hemmamarknadens behov — produktion för kommunikationer och byggande m.m. Produktutvecklingen skall ske i samverkan med användare, och tekniken skall utformas så att energiåtgången minskas och tekniken blir miljövänligare. Vårt stöd i detta betänkande till en motion från Sten-Ove Sundström m.fl. om vanadinåtervinningen vid SSAB i Luleå skall ses i detta sammanhang. Näringspolitiken bör innebära satsningar i stor skala med starkt samhälleligt ägande. Men också småskaliga satsningar är nödvändiga, och det är nödvändigt med andra ägandeformer. Privat småföretagande är givetvis viktigt. Det har betonats av centerpartiets och folkpartiets representanter i debatten. Det är också viktigt med satsningar på kooperativa lösningar. Det krävs satsningar på alternativ odling och på jordbrukets medverkan i energipro 43 duktion. Det krävs över huvud taget en satsning på framtagande av energi som ersätter de energislag som inte skall användas längre — kärnkraft, kol och olja. Det krävs en satsning på teknik för energisparande. Vi kräver från vpk:s sida också i motion N342 ett program för investering och forskning kring torvanvändningens möjligheter. Enligt detta program skulle en inventering göras av torvens alla möjligheter, och hänsyn skall tas till torven som resurs och givetvis som råvara som energiproduktion, men också som råvara för annan produktion. Lika starkt skall hänsyn tas till torvmossarna bevarandevärde. Den snabba utvecklingen av företagsköp, koncentration, m.m. , aktualiserad av samgåendet mellan Procordia och Volvo, har gjort kraven på demokratisering av näringslivet mer aktuella än någonsin. Det krävs en översyn av de anställdas inflytande, statens och kommunernas inflytande, de små aktieägarnas inflytande och konsekvenserna av korsvis ägande och utländskt ägande i företag. Vi från vpk har i år inga egna krav på detta utan ställer oss i betänkandet bakom motion N227 av Hans Göran Franck m.fl. Liknande tankar har också förts fram av miljöpartiet. Vpk och miljöpartiet har en gemensam reservation om detta. Det finns på ganska många områden en samsyn mellan vpk, miljöpartiet och centerpartiet i viktiga näringspolitiska frågor. Det s.k. gröna bältet är ett uttryck för en stark politisk strömning. Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer där mitt namn finns med.
Herr talman! Det senaste anförandet var något förvirrande, tycker jag. Det krävdes mer avreglering, mer styrning från staten, mer statligt ägande och mindre internationalisering, alltså mer inhemskt. Det var gemensamma behov under statlig kontroll som skulle tillgodoses. Jag måste säga att jag är något förbluffad över det anförande som nu har hållits i denna kammare med detta innehåll. Det är närmast den här typen av tankegångar som i även Östeuropa föranleder att man kan bli stämplad som stalinist och t.o.m. utrensad ur kommunistiska partiet.
Herr talman! Jag hade knappast väntat mig något annat än att den moderata representanten bara skulle höra den ena halvan av min argumentation, nämligen den som klingar mest välbekant i hans öron och som bäst stämmer överens med hans fördomar. Jag sade att detta är den ena sidan av vad som behövs. Den andra sidan är en satsning på alternativ produktion och andra kollektiva ägandeformer än den statliga men också satsning på privat småföretagsamhet. Jag betonade demokratiseringen. Det är väl troligen inte det statliga eller samhälleliga ägandet i sig som har varit det största problemet och den största anledningen till östeuropeiska kommandoekonomiers misslyckanden. Det har varit brist på det kollektiv som en marknad utgör. Men det har framför allt varit brist på det demokratiska inflytandet, insynen och styrningen av verksamheten.

Herr talman! Här har diskuterats statens försäljning av Procordiaaktier. 13 december 1989 Det står ingenting om detta i betänkandet, men eftersom händelsen ändåhar = Aag dragits in i dagens debatt, vill jag göra några korta principuttalanden för att klargöra miljöpartiets inställning i sådana här frågor. Så länge staten driver aktiebolag på exakt samma kriterier som andra företag, dvs. att de skall ge maximal vinst och att det inte skall finnas några andra gränser för deras verksamhet än dem som lagarna ställer upp, finns det ingen större anledning för staten att äga och driva aktiebolag.

Om staten hade en annan inställning till de kriterier som dessa aktiebolag skall arbeta efter — det gäller sociala hänsyn och miljöhänsyn — kunde det här statliga ägandet vara av intresse. Naturligtvis innebär ökad hänsyn en svårighet, när man samtidigt skall konkurrera med privatägda aktiebolag, som inte behöver ta sådana hänsyn. Som det nu är tycker vi alltså att man mycket väl kan sälja ut dessa företag, men då borde alltså decentralisering och ekonomisk demokrati vara en målsättning. Utförsäljningen skulle gynna maktspridning. Det finns ingenting i den affär som nu har dragits upp som pekar i den riktningen. Dessutom instämmer jag i Hadar Cars och Per-Ola Erikssons kritik av regeringens nonchalans i det här fallet. Man klargör med all önskvärd tydlighet genom frånvaro här i riksdagen i dag och genom att inte anstränga sig för att informera näringsutskottet om den här typen av storaffärer som vi nu diskuterar, att riksdagen egentligen saknar betydelse. Hur mycket talmannen än anstränger sig för att få folket att förstå att riksdagen betyder någonting, kommer svenska folket att förstå när sådana här händelser inträffar att man klart har sagt ut att riksdagen ingenting har att säga till om. Staten säljer ut en stor del av sitt ägande i Procordia, men det angår inte riksdagen. Vi behöver inte fatta några beslut. Det är först den dag som riksdagen får makt som svenska folket intresserar sig för riksdagen. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen bär huvudansvaret för riksdagens maktlöshet. Det här betänkandet innehåller ingenting om detta. Betänkandet grundar sig på 45 motioner avgivna under allmänna motionstiden, vilka sysslar med stort och smått, och innehåller ett försvarligt antal hembygdsmotioner. Utskottet har i sin visdom föreslagit avslag på alla sex motionerna till hembygdens fromma, men jag förmodar att de ändå gjort sin tjänst i PR-syfte lokalt. De resterande motionerna ger sammantagna en ganska god bild av partiernas grundinställning i näringslivsfrågor. Detta gäller i hög grad de sex miljöpartimotioner som behandlas. Innan jag går in på dem vill jag dock ett ögonblick uppehålla mig vid övriga partiers ställningstaganden. Det framgår med all önskvärd tydlighet att det finns både likheter och olikheter i helhetssyn. Förutom den socialdemokratiska grundinställningen att ”Vad far gör är alltid det rätta”, dvs. initiativ från riksdagen är alltid onödiga eftersom rege ringen redan har tänkt på allt, så finner man att utskottsmajoriteten har marknadsanpassning som ledstjärna. Den nuvarande socialdemokratiska politiken går som bekant ut på en praktiskt taget oreserverad anpassning till EG. Statsministern säger visserligen annorlunda, exempelvis i en DN-artikel häromdagen, men när det gäller praktisk handling så tvekar man inte. I själva verket hinner man ju före EG i många frågor och harmoniserar svensk lagstiftning efter vad man tror att EG kommer att besluta. Detta kommer exempelvis att drabba vår textilindustri hårt. Denna mentalitet går också igen i Sveriges inställning i GATT förhandlingarna, där man uppenbarligen anser att svenskt jordbruk skall stå i första ledet när det gäller att pröva den fria marknadens välsignelser. Den verkliga anpassningen till EG har dock skett genom valutaregleringens avskaffande. I konsekvens härmed aviseras också förslag om att utländska företag fritt skall kunna köpa upp svenska företag, såvida inte svenska säkerhetsintressen hotas. Allt detta öppnar landet för det internationella kapitalets maktutövning. Detta är huvudlinjen i regeringens politik, och till den huvudlinjen ansluter sig i själva verket moderater och folkpartiet tämligen oreserverat. Visserligen talar moderater och folkpartister i sina reservationer vältaligt om de mindre företagens behov, och kommer med en del kloka synpunkter när det gäller deras beskattning, men med den systematiska ultraliberala politik som man i verkligheten företräder kommer man att ge företräde för de multinationella och transnationella storföretagen. Det finns ett slagord som man med förtjusning använder på den kanten, och det är rationalisering och rationella beslut. Och rationalisering kommer av ordet ratio, som betyder förnuft. I praktiken är det enda förnuftiga för moderater och folkpartister att låta lönsamheten på marknaden avgöra näringslivets utveckling, och socialdemokratin har blivit alltmer frälst av samma evangelium. Det är dock fullständigt uppenbart att ekonomisk lönsamhet är ett otillräckligt kriterium för vad som bör göras i samhället, om man vill föra en moraliskt anständig politik. Med dagens räntor är ju allt som sker mer än tio år från i dag praktiskt taget ointressant, när vi gör våra ekonomiska kalkyler. Vill vi ta ansvar för kommande generationer och andra folk, måste de marknadsekonomiska kalkylerna kompletteras med andra och övergripande beslut. Staten och det allmänna måste vid sidan av ekonomiska kalkyler anlägga andra synpunkter. Det är vår uppgift i riksdagen att tänka inte bara på människors konsumtionsbehov utan på den totala livssituationen för människorna. Vi måste främja livskvalitet framför ”levnadsstandard”. Vi måste främja hälsa framför konsumtion, och vi måste främja barnens livssituation framför dagens begär. Vi måste sluta att slösa med energi och sluta att producera sopor som ingen vill ta hand om. Jaså, säger lyssnaren, miljöpartisterna är fiende till rationalitet och lönsamhet. Då är det väl planekonomi de vill ha. Har de inte sett hur det har gått i Östeuropa? Jo, vi har sett hur det har gått i Östeuropa, men vi vägrar att acceptera att valet skulle stå mellan en rå kapitalism och en kommandoekonomi. Vi tror att det finns en tredje väg, men vi tror att socialdemokratin gått vilse på sin tredje väg och hamnat på den breda vägen, den som förr = Prot. 1989/90:45 brukade kallas Mammons väg. 13 december 1989 I detta betänkande har miljöpartiet de gröna reserverat sig för en näringspolitik som tar hänsyn till annat än enbart lönsamhet. Vi vill styra näringslivet mot en större variation och småskalighet. Vi vet att detta betyder vissa förluster i ekonomisk rationalitet, men vi är övertygade om att det i stället innebär mänskligt förnuft. Vi har talat om det många gånger förr. Vi har föreslagit kommunala näringslivsfonder uppbyggda med löntagarfondernas medel. Vi har föreslagit uppbyggnad av en särskild myndighet med uppgift att främja ekologisk teknik. Vi framhärdar i dessa förslag, och vi kommer att upprepa dem. Vi vill att utvecklingsfonderna skall stödja kvinnliga företagare och hantverkare som hittills har varit försummade till förmån för manlig industri. På den punkten delar vi alltså vissa andra partiers uppfattning. Vi stöder uppbyggandet av regionala aktiemarknader. Varje försök att bryta Stockholms dominans och överhettning bör främjas. Aktiebörser i Göteborg och Malmö med var sin specialitet kan vara en början. Socialdemokraterna har slutat att tala om ekonomisk demokrati. Miljöpartiet vill ständigt hålla den frågan aktuell. Vi väntar på den dag då man inom socialdemokratin på allvar stöder de arbetandes fulla delaktighet i sina företag i form av producentkooperativ. Vi väntar på den dag då de boende på orten får företräde vid aktieförsäljning, t.ex. då statliga företag privatiseras helt eller delvis. Vi kräver att staten genom en offentlig utredning snarast klargör vad den snabba internationalisering av näringslivet som pågår innebär för oss svenskar. Vi kräver att vår skogsråvara tas till vara på ett miljövänligare, energisnålare och människovänligare sätt. Ett exempel på detta är det stöd till etablering av sågverksindustri och möbelindustri i inlandet som vi yrkat på i en reservation. Vi menar att stålindustrin är en av landets nyckelindustrier, och vi påpekar i ett särskilt yttrande att staten genom en parlamentarisk utredning intimt bör följa utvecklingen på området. Vi kommer även att återkomma med anledning av denna fråga. Däremot har vi inte kunnat ansluta oss till vpk:s krav på en statlig planering för denna industri. Vi tror att det är viktigare att staten talar om för industrin vad den inte får göra än vad industrin skall göra. Delvis av samma skäl har vi inte kunnat ansluta oss till ett antal vpk-reservationer till förmån för s.k. hi-tech-industri. Men vi delar i och för sig vpk:s inställning att det är önskvärt att Sverige frigör sig från ett internationellt beroende på detta område. Som framgår av vårt särskilda yttrande nr 8 tror vi att problemen kräver en betydligt mera djupgående analys än den som vpk presterar, och föreställningen att man kan lösa ett antal problem enbart genom satsning på forskning har oftast visat sig orealistisk. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer fogade till betänkandet, till vilka miljöpartiet har anslutit sig.

Herr talman! Hjulen i svenskt näringsliv rullar med full fart. Optimismen 47 och framtidstron är stark. Nyföretagandet ligger på en hög nivå. Konjunktu ren är fortfarande stark, även om man ser vissa tecken på en stagnation. Svenskt näringsliv hävdar sig väl i ett internationellt perspektiv. Frågan är om vi någon gång i vår historia har haft en så god sysselsättning i alla landets delar som nu. Den socialdemokratiska näringspolitiken under 80-talet har varit utomordentligt framgångsrik. Detta vill jag säga som en replik till de trätobröder på den borgerliga kanten som har gjort sitt bästa för att underkänna denna utveckling och i stället hävdar en annan uppfattning. Men fakta talar ett annat språk än det dessa borgerliga politiker har gjort sig till tolk för här i kammarens talarstol. Samtidigt finns utmaningar för framtiden. Kostnadsutvecklingen här i landet är i förhållande till den i vår omvärld oroande med hänsyn till svensk exports betydelse för vårt lands välstånd. Skattereformen är i detta sammanhang av utomordentlig betydelse. Skattereformen ger oss, Per Westerberg, förutsättningar att få ett rättvist skattesystem, där inkomster från arbete och från kapital får en likvärdig behandling och där ojämnheterna i företagsbeskattningen så långt möjligt tas bort. I den mån det fortfarande finns orättvisor kvar i detta sammanhang får dessa naturligtvis justeras i den fortsatta hanteringen. I övrigt kan jag instämma i vad Hadar Cars har sagt på denna punkt, och jag vill också hänvisa till den debatt om dessa frågor som vi kommer att ha på fredag. En förutsättning för vårt näringslivs goda utveckling är att vi genom forskning och teknisk utveckling har möjlighet att ta fram nya produkter och ny teknik. Här har samhället ett stort ansvar. All erfarenhet visar att en hög teknisk utveckling är beroende av ett starkt engagemang från statens sida i ett samarbete mellan stat och näringsliv. I detta sammanhang blir också det internationella samarbetet ute i Europa av allt större betydelse. I betydande utsträckning har, som redan påpekats i debatten, den ökning som ägt rum av våra företags investeringar under senare år skett utomlands. De ökade vinsterna har i många fall använts till företagsförvärv utomlands. Detta har skett i första hand därför att företagen har velat skaffa sig tillträde till marknadsandelar. Detta är en nödvändig utveckling i ett alltmer internationaliserat näringsliv. Men utvecklingen inger samtidigt oro, eftersom en så stor del av investeringarna består i finansiella placeringar och så litet investeras i Sverige. Våra arbeten i Sverige kan tryggas bara genom att vårt eget näringsliv utvecklas och är robust och starkt i framtiden. I detta perspektiv finns det anledning att med tillfredsställelse hälsa gårdagens uppgörelse mellan staten och Volvo om ett samgående mellan Procordia, Provendor och Pharmacia. Detta kan, om man så vill, tas som ett exempel på en pragmatisk socialdemokratisk, reformistisk näringspolitik. Samgåendet skapar större slagkraft åt läkemedelsoch livsmedelssektorerna i vårt land inte minst när det gäller deras förutsättningar att konkurrera internationellt. Men uppgörelsen innebär också att Volvokoncernen satsar en del av sina resurser på utbyggnaden av näringslivet i Sverige. Volvo flaggar svenskt. Detta borde vara ett föredöme för flera andra svenska storföretag som nu sitter med stinna penningkassor. Per Westerberg efterlyste andra motiv för detta samgående. Jag känner inte till några andra motiv än just detta att man skall skapa större slagkraft i läkemedelsoch livsmedelssektorerna, inte minst när det gäller deras förut — Prot. 1989/90:45 sättningar att konkurrera på Europamarknaden. 13 december 1989 Samtidigt innebär affären ett erkännande av den starka utveckling Som Am soma skett i Procordia, tidigare Statsföretag. Statlig företagsamhet har visat sin styrka. Nu gäller det att gå vidare och med erfarenheterna från bl.a. Procordias utveckling dra nya slutsatser för att utveckla statens roll, som en part i förnyelsen av svenskt näringsliv under 1990-talet. Denna roll kommer inte att minska i betydelse efter denna uppgörelse. Tvärtom visar mycket av utvecklingen på att statens roll, framför allt när det gäller att utveckla de nya högteknologiska industrierna, får en ökad betydelse. Man har i detta sammanhang beklagat att näringsutskottet inte fått någon information. Affärer av den här karaktären har tyvärr den benägenheten att hanteringen sker mycket snabbt och möjligheterna till samråd och diskussion är mycket små. Jag instämmer i de krav som Hadar Cars ställde och anser att det är rimligt att riksdagens näringsutskott i en sådan här situation får information jämsides med att pressen får information. Det är ett krav som bör kunna tillgodoses. Svenska storföretag betyder mycket för svenskt välstånd. Per-Ola Eriksson tog upp det och försökte på nytt ge sken av att socialdemokratin skulle vara speciellt intresserad av storskaligheten och av att främja den på bekostnad av ali annan utveckling. Det är riktigt; de svenska storföretagen betyder mycket för svenskt näringsliv — men det gör också de mindre företagen. Svensk näringspolitik bygger på förutsättningen att både storföretag och mindre företag utvecklas. Den eländesbild som ni beskrev här från talarstolen stämmer inte med verkligheten, Per-Ola Eriksson. Startandet av nya företag har aldrig varit så omfattande som nu. De mindre företagen har en väldig ökning av sin investeringsaktivitet. De tror tydligen mer på svenskt näringsliv och Sveriges framtid än de borgerliga partierna gör när de beskriver utvecklingen. I framtiden kommer småföretagen att vara en mycket viktig faktor när det gäller att utveckla svenskt näringsliv och skaffa de nya arbetsplatser som skall trygga arbetena i framtiden. Här måste tilliten riktas mot de enskilda människorna. Det är uppfinnare, innovatörer och entreprenörer som bygger framtidens arbetsplatser. Därför är det av stor betydelse att samhället skapar en miljö som ger förutsättningar för dessa att utvecklas. Den stora tillgången i vårt land är entusiastiska och kunniga människor. Utbildningsstandarden i vårt land är hög och jämn. Men detta räcker inte. 1990-talet kommer att kräva en kraftig satsning på utbyggnad av utbildningsmöjligheterna på alla nivåer. Inte minst viktig är vidareutbildningen av de människor som redan nu finns ute på arbetsplatserna. Detta är en jämlikhetsfråga, men också en fråga om att skapa förutsättningar för en god näringstillväxt. Stora utmaningar i dag är förnyelsen av vår miljö och utbyggnaden av en ny energiförsörjning. Här skapas nya möjligheter för utveckling av produkter och företag, inte minst när det gäller förnyelsen av vår arbetsmiljö, där uppbyggnad av arbetsmiljöfonderna på ca 10 miljarder är en stor nysatsning. Vi har tidigare diskuterat den internationella utvecklingen, där framväx 49 ten av EG och den nya europeiska ekonomiska gemenskapen kan anas som en följd av östländernas fredliga revolutioner. Här bjuds nya möjligheter för svensk företagsamhet i takt med att samarbetet utvecklas. Ett exempel på möjligheter som också kan tjäna som stimulans för oss i Sverige är naturligtvis EG:s småföretagarprogram. Men det finns också skäl att konstatera att Europa finns redan nu. EG är ett faktum i dag! Tag chansen! Utnyttja möjligheterna! Inte minst svenska småföretag har här nya marknader, som redan i dag väntar på deras kunskaper, produkter och industriella kunnande. Samtidigt kan man inte förneka att det internationella samarbetet innebär en ökad konkurrens och snabbare förändringar även för de mindre företagen i vårt land. Detta bör beaktas i företagens planering för framtiden. Just nu pågår arbetet på att utforma strategin för näringspolitikens och forskningspolitikens utformning under den kommande treårsperioden. Här i riksdagen kommer vi att få dessa förslag från regeringen i månadsskiftet februari-mars nästa år. Dessa förslag har förberetts i ett omfattande utredningsarbete, som just nu bereds i regeringskansliet inför propositionsskrivandet. I detta arbete ingår bl.a. att beakta de förhållanden som jag berört i det föregående och många av de synpunkter som andra partiers företrädare framfört i debatten. Där kommer också att ges förslag till ställningstaganden i en rad av de frågor som har tagits upp i reservationer till det betänkande från näringsutskottet som vi just nu diskuterar. Det är i dag föga värt att föregripa den diskussion som vi får i kammaren om ett par tre månader, då vi kommer att ha ett betydligt bättre underlag för diskussionen. Jag vill därför här nöja mig med att avstyrka samtliga reservationer och yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande på alla punkter. Både Hadar Cars och Per Westerberg, och för övrigt också Per-Ola Eriksson, diskuterade ägandet och beskrev den enorma maktkoncentration och samling av ägande som sker genom framväxten av institutionella placerare och stora företag, och de såg det som en hemsk utveckling. Om bilden vore sann vore det självfallet hemskt, men det är den inte. Sverige är sannolikt det land i världen som har ägandet mest spritt på de enskilda människorna — så är det på alla områden. Med den utgångspunkten är denna debatt inte relevant i förhållande till vår situation. På en punkt vill jag göra ytterligare en markering, och det gäller hantverkets ställning och hantverkaryrkenas framtid. Det är alldeles uppenbart att ett gott hantverkskunnande inte bara är ett behov i dagens och morgondagens samhälle. Det är också i betydande grad en förutsättning för utveckling av nya företag och produkter — ett baskunnande som inget välutvecklat industriland kan avstå från. Det finns därför skäl för samhället att uppmärksamma detta och skapa goda förutsättningar för en sådan utveckling. Här i riksdagen faller dessa frågor på minst tre utskott: näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och utbildningsutskottet. Jag upplever att denna sektorisering i dag är ett visst hinder för att vi skall kunna ta ett totalgrepp över de utvecklingsfrågor som är aktuella när det gäller hantverket. Det må bli vår uppgift att här finna samarbetsformer, som ger oss möjligheter att på ett bättre sätt hantera dessa för framtiden så viktiga frågor. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till näringsutskottets hemställan på Prot. 1989/90:45 samtliga punkter. 13 december 1989 R ä AR É Näringspolitik